Herr talman! Ett av de verkligt stora samhällsproblemen i dag utgör de många arbetsskadorna. Det är en fråga som uppmärksammas alltmer ute på arbetsplatserna men också i den fackliga och politiska debatten. Det är nödvändigt att så sker. Det handlar här om människornas hälsa och levnadsbetingelser. Vi vet att många anställda, speciellt inom industrin och vårdområdet, slits ut och att många mår dåligt på sina arbetsplatser. Det påkallar naturligtvis snabba åtgärder av olika slag. Det är glädjande att dessa frågor nu har uppmärksammats i regeringsdeklarationen. Det krävs, som jag ser det, en genomgripande förändring av det svenska arbetslivet för att problemen skall försvinna. Det gäller både att få bort skadliga arbetsuppgifter och att förändra arbetets hela organisation. Bristerna i arbetsmiljön kan avläsas i en mängd rapporter från LO och fackförbunden men också i statistik som visar att försäkringskassorna förra året godkände 97 700 arbetsskador. Motsvarande antal 1981 var 41 400. Det har alltså skett en brant ökning. Allt talar för att detta fortsätter. Siffrorna är på sitt sätt talande. Bakom dessa döljer sig mänskligt lidande, och det spränger alla ekonomiska ramar. År 1980 betalade försäkringskassorna drygt en miljard kronor till personer som blivit sjuka eller skadats på sina jobb. Prognosen för i år ligger på 7 miljarder kronor. Bara från 1987 är det alltså en ökning på 2,7 miljarder. Om inget radikalt sker mycket snabbt kan utgifterna 1990/91 uppgå till 15 miljarder. Bristerna i arbetsmiljön har ett mänskligt pris men också ett ekonomiskt. Med den nuvarande utvecklingen måste avgifterna höjas från 0,9 20 till omkring 3 26. Här finns det ett stort ekonomiskt bekymmer som mycket snart måste få sin lösning. Problemen i dag kan delvis ses mot en ovilja hos regeringarna i slutet av 1970-talet att satsa på arbetsmiljön. Myndigheterna fick helt enkelt inte tillräckliga resurser för att förverkliga lagens målsättning och för att få till stånd förebyggande och kontrollerande insatser. Detta medförde att LO lyfte fram arbetsmiljöfrågorna på nytt. Fackförbunden startade då en mängd studier. Från LO sades det att kostnaderna för en bättre arbetsmiljö måste ses i relation till kostnaderna för sjukvård och förtidspensionering. Det är betydligt bättre att förebygga arbetsskador och ohälsa och reducera mänskligt lidande. Det är billigare att satsa på en bättre arbetsmiljö, för därigenom kan sjukvårdskostnaderna hållas nere och utslagningen från arbetslivet minskas. Det är ett viktigt synsätt från LO:s sida. Det är helt klart att den snabba tekniska förändringen av arbetet, de ständiga kraven på ökad produktivitet och rationalisering också haft sitt pris. Dagens arbetsplatser kräver ofta en total anspänning av de anställda. Den nya tekniken har i en del fall öppnat nya riskområden, och nya arbetsprocesser har skapat tidigare okända risker. Anhopningen av kemikalier växer, och deras långsiktiga effekter är okända. Det som sker på många arbetsplatser i dag talar sitt tydliga språk. Flera rapporter visar att de dåliga arbetsmiljöerna och ohälsan i stor utsträckning består trots en rad nya arbetsmiljölagar. De gamla klasskillna derna finns kvar i människornas uppfattning om sin arbetsmiljö. Det är främst LO-medlemmarna som har de sämsta arbetsmiljöerna och som till följd av detta är mest drabbade av sjukdomar och skador. Flertalet anmälda arbetsskador hänger ihop med olämpliga arbetsställningar, ensidiga rörelser, tunga lyft, vibrerande underlag eller verktyg. Arbetet har i många fall blivit mer fysiskt slitsamt och psykiskt ansträngande och stressigt. Till följd av de dåliga arbetsmiljöerna har rörelseorganens sjukdomar blivit ett av de stora folkhälsoproblemen. Hälften av alla anmälda sjukdomar till försäkringskassorna beror på belastningsfaktorer. Därefter kommer kemiska ämnen och produkter som anledning till ohälsa på arbetsplatserna. Bristerna i arbetslivet är alltså en tungt vägande orsak till ohälsa och mänskligt lidande och därmed till stora vårdkostnader. Insikten om detta gör det nödvändigt med en lång rad åtgärder för att åstadkomma tryggare och säkrare arbetsmiljöer. Genom aktivt miljöarbete har vi tidigare lyckats besegra många hälsorisker inom industrin. Kampen mot asbest är ett exempel. Det finns inget land där kampen mot asbest förts så framgångsrikt som just i Sverige. Det var en kampanj som inte märktes särskilt utåt. Debatten fick fart när LO rapporterade om flera dödsfall på grund av asbestlungcancer. Året var 1975. Därefter har vi fått ett förbud mot att använda asbest. Med samma beslutsamhet måste vi nu ta itu med belastningsskadorna. Dessa medför att många människor inom industrin och vården får bestående besvär livet ut. Det krävs en total genomgång av insatserna på miljöområdet. Jag tror att försäkringskassorna genom anmälningar om arbetsskador redan i dag har en god bild av de sämsta arbetsmiljöerna. Det bör vara utgångspunkten för ett utökat arbete på detta område. En del av bristerna i arbetsmiljön kan lösas genom forskningsoch utvecklingsinsatser. Flera exempel kan nämligen anges på hur produktionsteknik och teknisk utrustning kan innebära hälsorisker. Det handlar även om bättre arbetsmiljöutbildning, särskilt för tekniker och konstruktörer. Det behövs också ökade resurser på flera områden, bl.a. gäller det yrkesmedicin och rehabilitering. Om rehabiliteringen byggs ut och ges rejäla resurser skulle flertalet skadade efter vård och behandling samt eventuell arbetsanpassning kunna återgå till arbetslivet. Rehabilitering lönar sig om man satsar ordentligt på en sådan. Det behövs vidare ett nytänkande inom försäkringskassorna. Vid en försäkringskassa, nämligen i Malmöhus län, driver man just nu ett projekt ”Aktiv och förebyggande rehabilitering” i samarbete med Trelleborg AB. Projektets syfte är att finna en ny arbetsmetodik för rehabilitering av sjukskrivna. Det visar att investeringar i bättre arbetsmiljö blir lönsamma för arbetsgivarna inom några år i form av lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och ökad kvalitet. Enligt uppgift har ett trettiotal företag hakat på den här arbetsmodellen med försäkringskassorna. Den måste nu spridas ut över hela landet. På det sättet måste kampen mot arbetsskadorna drivas. Det finns, herr talman, stora ekonomiska och mänskliga vinster att göra genom att man skapar en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Vi kan avläsa i dag en brant ökning av antalet arbetsskador, och det är oroande. Det kostar många miljarder, och dessutom medför det mänskligt lidande. Det kräver radikala åtgärder av olika slag. Skall vi lyckas i uppgiften att bekämpa dåliga arbetsplatser behövs en samverkan mellan alla berörda parter. Utgångspunkten när det gäller att konstruera och projektera arbetsplatserna måste vara de anställdas förutsättningar i arbetslivet.

Herr talman! Sverige går för fullt för närvarande. Fler är i arbete än någonsin och arbetslösheten är låg även efter svenska förhållanden. På de flesta håll är bristen på arbetskraft det mest framträdande problemet och det gäller också långt utanför storstadsoch universitetsregionerna. I detta läge kan det tyckas onödigt att ta upp kammarens tid med en diskussion om regionalpolitiken. Men jag menar alldeles tvärtom. Det är nu, när Sverige går bra, som de bästa förutsättningarna för en aktiv regionalpolitik föreligger. Det är nu som den långsiktiga tillgången på arbetskraft i de utsatta regionerna är en resurs att utnyttja. Det är nu när investeringsviljan är god inom näringslivet som det kan vara möjligt att få verksamhet lokaliserad till de utsatta områdena. Det är nu när Sverige går bra som vi har resurser att skapa de långsiktiga förutsättningarna för balanserad utveckling i landet. Jag hoppas därför, herr talman, att den nuvarande situationen används av alla med ansvar för regionalpolitiken till särskilt kraftfulla insatser. Det är närmast en självklarhet att den nuvarande situationen bör utnyttjas för utlokalisering av traditionell industriell verksamhet och för tjänsteproduktion. Även för företagen och kommunerna borde det vara en fördel att lätta på trycket i de överhettade regionerna genom utlokalisering av verksamhet till regioner med bättre tillgång på arbetskraft och långsiktigt behov av ökad sysselsättning. Men det är också ett bra tillfälle att bygga upp den infrastruktur som är en nödvändig förutsättning för att långsiktigt komma till rätta med problemen i de s.k. stödområdena. Vi kan inte i de områdena bygga vår framtid på en föråldrad industrioch tjänstestruktur. Då kommer problemen att bestå och förvärras. Det är särskilt på två områden som en utbyggnad av infrastrukturen är en omistlig förutsättning för en balanserad utveckling. Det ena är tillgången till goda kommunikationer i vid bemärkelse. Det andra är att kunskapsoch kulturutvecklingen sprids till orter utanför storstäder och universitet. Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att ökade resurser avsatts till vägoch järnvägskommunikationer och att utbyggnaden av teleoch datanät pågår. Det är dock ytterst viktigt att utbyggnaden av kommunikationsnätet inte bara sker utifrån trafikekonomiska överväganden utan att trafiknätets betydelse för regionalpolitiken ges ökad tyngd. Det vore inte särskilt välbetänkt ens ur samhällsekonomisk synpunkt att bygga ut kommunikationerna efter trafikekonomiska utgångspunkter och låta bristen på goda kommunikationer i stödområdena kompenseras av regionalpolitiska medel. Det är dessutom ur miljösynpunkt ytterst tvivelaktigt. Kommunikationerna bör förbättras utifrån ett helhetsperspektiv, där både trafikekonomiska, miljöpolitiska och regionalpolitiska synpunkter vägs in. Herr talman! Om det skall bli en balanserad utveckling i landets olika delar, är det nödvändigt att samhällets utbildningsoch forskningspolitik också får en tydligare regionalpolitisk inriktning. Det skulle vara djupt olyckligt om vissa områden i landet skulle komma i en ”kunskapsskugga”. Det skall naturligtvis erkännas att betydelsefulla insatser gjorts på utbildningssidan genom bl.a. uppbyggnaden av de regionala högskolorna. Om dessa i fortsättningen skall kunna delta i en kvalificerad kunskapsuppbyggnad, är det dock angeläget att åtminstone vissa av dem förses med statliga forskningsresurser. Detta är ingen okomplicerad fråga. Men i syfte att pröva möjligheterna och för att vinna erfarenhet bör enligt min mening en försöksverksamhet inledas vid några av de regionala högskolorna. En av dessa bör vara högskolan i Östersund, som med sitt läge i Norrlands inland är väl lämpad att ingå i en försöksverksamhet. Denna skulle till en början kunna byggas upp genom ett ytterligare samarbete med Umeå universitet. Det är min förhoppning att de överväganden som pågår i denna fråga snarast skall leda fram till ett förslag av den innebörden. En fråga som inte tidigare lyfts fram i den regionalpolitiska debatten är frågan om kulturutvecklingen i olika delar av landet. Vi har i Norrlandslänen kunnat se t.ex. att unga flickor i högre utsträckning och tidigare än unga pojkar flyttar söderut. Ett starkt skäl till detta har vi funnit vara det bristande kulturutbudet i landets norra delar. Pojkarna fiskar och jagar, flickorna söker något annat. Det känns därför också ur en regionalpolitisk synvinkel glädjande med den offensiva satsningen på kulturen som har aviserats från regeringens sida. Ett gott kulturutbud är ett medel att locka både företagare och anställda att pröva andra landsändars klimat. Herr talman! Inte minst bland samhällsdebattörer har länge pågått en diskussion om centrum och periferi. Den har utgått ifrån att en handfull s.k. skorstensorter skulle svara för utvecklingen och periferin få nöja sig med att svara för underleveranser till det expanderande näringslivet i centrum. Under senare tid har denna debatt nyanserats i hög grad. Det har kunnat konstateras att de expanderande centrumorterna leder till betydande problem ur flera synpunkter. Det gäller tätortsmiljön, kommunikationer, barnomsorg, äldreomsorg, bostäder m.m. Köproblemen skjuts i förgrunden, och det kan inte uteslutas att bristerna i välfärden leder till politisk passivitet. Samtidigt växer intresset för de rikare möjligheter som den s.k. periferin kan erbjuda när det gäller tillgången till god miljö, möjligheterna till friluftsliv och lättare tillgång till omsorg och vård, allt sådant som människor har rätt att kräva närhet till. Det är också ytterst tillfredsställande att de politiska företrädarna — både i centrum och periferi — numera anser att en balanserad utveckling är att föredra framför en ensidig expansion av en handfull tillväxtorter. En dialog mellan företrädarna för dessa båda områden bör kunna skapa förutsättningar för ett Sverige i balans. En fortsatt ensidig expansion av centrumorterna kommer att bli kostsam i flera avseenden. Det tycks också vara så att storstadstillväxten avtagit och att en positiv utveckling nu äger rum långt utanför centrumorterna. Om den nuvarande ekonomiska situationen kan bibehållas, borde förutsättningarna för en balanserad utveckling väsentligt förstärkas. För närvarande arbetar en parlamentarisk utredning med de regionalpolitiska frågorna. Direktiven till den utredningen är intressanta, och det är min förhoppning att den i den nya situation som i dag föreligger skall finna konstruktiva förslag till ett Sverige i balans. Herr talman! Här och nu har jag bara berört några av de frågor som jag tycker bör stå på dagordningen när det gäller regionalpolitiken. Självfallet tycker jag det är mycket viktigt och att det ligger ett stort ansvar på var och en av oss att se till och att utveckla våra egna landsändar utifrån våra olika förutsättningar. Det är glädjande att ta del av den livliga verksamhet som råder i många delar av landet, även i de mest glesa delarna av Norrlands inland. Kreativiteten och kampviljan är stor. Kampanjen ”Hela Sverige ska leva” har varit och är till utomordentligt stor nytta för förståelsen av landsbygdens utveckling och en stimulans för de olika initiativtagarna till olika utvecklingsprojekt. Det är inga dåliga siffror kampanjen kan uppvisa. Några exempel är att inte mindre än 700 bygdekommittéer har bildats, och över 35 000 människor har deltagit i studiecirklar. Just nu är förutsättningarna och möjligheterna stora för en balanserad utveckling. Det gäller att ta vara på dessa möjligheter för såväl enskilda som kommuner, länsmyndigheter och statliga organ. Går det inte att klara de regionalpolitiska problemen nu när Sverige går för fullt, undrar jag om det över huvud taget kommer att vara möjligt.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Marianne Stålbergs anförande. Jag måste konstatera att Marianne Stålberg har genomgått en förändring sedan vi senast behandlade regionalpolitiken i riksdagen. Om det är den vackra sommaren eller valet som har påverkat Marianne Stålberg låter jag vara osagt. När hon tar upp frågan om den övertro på tillväxtorter som ibland har funnits, tolkar jag det som en omprövning av tidigare socialdemokratiska ställningstaganden. I alltför stor utsträckning har ju socialdemokraterna förlitat sig på tillväxtprofeternas drömmar om att låta vissa tillväxtorter ta ansvar för att vara motor i regionalpolitiken. Det är skönt att höra att Marianne Stålberg nu har en annan syn på detta och inte längre har samma tilltro till de stora tillväxtorterna som socialdemokraterna tidigare har haft. En annan fråga som Marianne Stålberg tog upp handlade om kommunikationerna. Jag har ingenting att invända mot påståendet att vi behöver bättre kommunikationer som en viktig del i strävandena till bättre balans. Men jag vill påminna Marianne Stålberg om att det är rätt illavarslande att många län under den närmaste tioårsperioden kommer att få väsentligt minskade anslag till vägbyggande och underhåll, även Marianne Stålbergs eget län. Detta kommer att slå hårt mot bygder som behöver goda kommunikationer. Vi i centerpartiet lade förra mandatperioden förslag i riksdagen som innebar ökade anslag till vägbyggande och underhåll, i första hand för att förbättra grusvägnätets standard. Om jag minns rätt röstade även Marianne Stålberg mot förslagen. En annan sak som Marianne Stålberg tog upp handlade om universiteten och de fasta forskningsresurserna. Hon pläderade varmt för att även de mindre högskolorna på försök skulle bedriva forskningsverksamhet. Jag vill i det sammanhanget påminna Marianne Stålberg om att vi i centern så sent som under vårriksdagen i år lade fram förslag om att tillföra de mindre högskolorna pengar för just fasta forskningsresurser. Även det förslaget röstade socialdemokraterna och Marianne Stålberg emot. Det var synd. Hade socialdemokraterna anammat centerförslaget, hade just högskolan i Östersund m.fl. mindre högskolor i dag haft betydligt bättre resurser till forskning. Det är bra om Marianne Stålberg under sommaren och efter valet har kommit till insikt om att det låg ett värde i centerns förslag. Vi hoppas att hon därmed kommer att stödja de förslagen då vi ånyo framlägger dem under den här mandatperioden.
Herr talman! Jag tycker att Per-Ola Eriksson är synnerligen orättvis mot mig och mot vad jag har sagt tidigare i den här kammaren. Om han läser vad jag sagt förut skall han finna att jag hade ungefär samma uppfattning då, även om jag inte använde samma ord som i dag. Jag har mycket noga läst det trafikpolitiska betänkande som vi diskuterade här i kammaren i våras. Centerns representanter åker runt i Norrlands inland och säger att de anslag som centern föreslog och som behandlades i betänkandet skulle ha gått just till Norrlands inland, men inte en krona av de medlen riktades just till Norrlandsvägarna, utan de var tänkta att användas till vägar i södra Sverige. Det var skälet till att jag inte röstade för reservationen från centern i den frågan. Vi socialdemokrater har tidigare sagt i den här kammaren, precis som jag nyss sade i talarstolen, att vi är villiga att gå in för försök med forskning vid ett antal regionala högskolor. Samma uppfattning har jag i dag.
Herr talman! Marianne Stålberg har kanske rätt i att hon har tagit upp den här frågan tidigare. Det är bara synd att hon inte har fått sin partigrupp med sig, för då hade vi kanske nått ett stycke längre i den här frågan. Centerns inställning till väganslagen innebar ju ett totalt sett ökat anslag till vägunderhåll och vägbyggande. Om någon väg även i mellersta och södra Sverige skulle förbättras med de anslagen hoppas jag att Marianne Stålberg inte hade något emot det. Det finns dåliga vägar även i Småland och i Värmland och i Skåne också för den delen. Men det var totalt sett ett ökat väganslag vi föreslog, som skulle ha kommit Norrlandslänen till godo, vilket också de regionala vägmyndigheterna har efterlyst. Det är fel att bedriva försöksverksamhet med fasta forskningsresurser vid de små högskolorna. Vi skall inte ha de små högskolörna på försök och inte heller verksamheten vid dem på försök. Vi skall permanenta forskningsresurserna; det är det som vi i centern har föreslagit. Den åsikten tänker vi vidhålla även i framtiden.
Herr talman! Återigen om vägpengarna: Centern föreslog i en reservation 350 milj.kr. mer till landets vägar, men samtliga dessa medel skulle anvisas till vägar i södra Sverige — inte någon väg norr om Dalälven fanns med i det förslaget. Detta kan Per-Ola Eriksson finna bevis för i det trafikpolitiska betänkandet.

Herr talman! Riksdagens förra miljöpolitiska debatt på nationaldagen i år fick egentligen inte alls den uppmärksamhet den var värd. Den försvann i Ebbe Carlsson-affärens häpnadsväckande labyrinter. Jordbruksutskottet skärpte på betydelsefulla punkter miljöpolitiken. De borgerliga partierna markerade dessutom i ett antal reservationer en egen miljölinje. Jag tror man kan säga att om dessa krav uppfyllts hade Sverige fått en unikt stark miljöpolitik. Det är samtidigt viktigt att slå fast att enigheten på viktiga miljöområden är stor i Sveriges riksdag. Detta gällde i varje fall under det gångna riksdagsåret. Sedan dess har miljöpartiet de gröna kommit in i riksdagen. I Västtyskland anses den borgerliga miljöministern Klaus Töpfer utgöra det starkaste hotet mot de gröna. Och jag är övertygad om att en borgerlig miljöminister i Sverige i framtiden skulle representera ett lika stort hot mot det svenska gröna partiet. Det är väl sannolikt att miljöpartiet endast mycket marginellt kommer att påverka svensk miljöpolitik. Från den utgångspunkten skulle det ha varit betydligt bättre om miljöpartiets valframgång hade ägt rum i de socialistiska staterna Östtyskland, Polen eller i Sovjetunionen. I de länderna är behovet av miljöinsatser oändligt. Östtysklands modernaste brunkolkraftverk i Jänschwalde saknar de mest elementära reningsanordningar för svavel och kväve. Det har en kapacitet som motsvarar två stora svenska kärnkraftsreaktorer. Utsläppen av svaveldioxid beräknas till ca 250 000 ton per år och är mer än Sveriges totala utsläpp. Det är väl något av ödets ironi att kraftverket har fått namnet ”Ungdomens kraftverk”. Det kommer att släppa ut nästan lika mycket kväveoxider som all svensk trafik. Verket ligger vid polska gränsen, och kvävet kommer så småningom att leta sig ut i Östersjöns vatten och både där och på vägen dit förorsaka miljöproblem. Östtyskland har lovat att sänka sina svavelutsläpp med 30 96 från 1980 till 1993. Utvecklingen tycks för närvarande gå åt fel håll, och det är bara ett fåtal år kvar till dess målet skall vara uppfyllt. Vi är i vårt land starkt beroende av vad som händer i vår omvärld. Vad tänker Birgitta Dahl ta för kontakter med östtyskarna för att få dem att skärpa sig? Herr talman! Alldeles oberoende av vilken inställning vi har till kärnkraften måste vi alla erkänna att den betyder mycket för att minska våra egna luftföroreningar. Om motsvarande mängd energi skulle framställas i olje kondenskraftverk med olja som innehöll 1 96 svavel, skulle utsläppen i Sverige av svaveldioxid och kväveoxider fördubblas. Även med de mest avancerade reningsmetoder skulle utsläppen bli mycket betydande. Miljöpartiets krav på kärnkraftsavveckling på tre år skulle förutom att det tar en merkostnad för folkhushållet på ca 13 000 milj.kr. per år även ge betydande och allvarliga miljöproblem. Om vi antar att hälften av kärnkraften ersätts med småskaligt användande av biobränsle, så kommer kväveoxidutsläppen att öka med över 50 000 ton per år. Det är mer än vad alla svenska lastbilar släpper ut. Och om alla de ökade krav på bilismen som riksdagen beslutat genomförs och kraven successivt skärps — och det tycks de flesta partier vara överens om — kommer det inte att dröja länge förrän det motsvarar utsläppen från all svensk trafik. Miljöpartiets långtgående krav på en minskad bilism framstår mot denna bakgrund i sin rätta dager. Ökade utsläpp på ett område måste kompenseras med minskande utsläpp på ett annat. Men slutresultatet kommer ändå att bli en ökad miljöbelastning. Och i miljöpartiets Sverige är det väl troligt att tåg och tunnelbanor får drivas med oljekondensbaserad el. Då är skillnaden mellan den avgasrenade bilen och de kollektiva trafikmedlen ringa, även om utsläppen sker på olika ställen. Kravet på snabbavveckling av kärnkraften ger naturligtvis högt betyg i Svenska naturskyddsföreningens betygsättning — vilket egentligen är djupt tragiskt, bl.a. därför att människor lätt tror att föreningens ståndpunkter är de rätta. Jag måste också säga att jag finner tanken att avveckla väl fungerande kärnkraft stötande. Genom detta bidrar vi till en ökad efterfrågan på jordens begränsade tillgångar på fossila bränslen. Har vi rätt att till u-länderna säga att vi är så rika att vi tycker oss kunna göra det valet, trots att vi vet att u-länderna som grupp t.o.m. begärt att i-länderna skall satsa på kärnkraft för att i ökad utsträckning friställa fossila bränslen för u-ländernas utveckling? I debatten om kärnkraftsavveckling för man ofta fram att det är möjligt att snabbt avveckla genom intensiva sparprogram. Detta är fel. Men om så vore, borde dessa sparmöjligheter enligt min mening utnyttjas för att minska vår användning av fossila bränslen och därmed våra utsläpp av svaveloch kväveoxider och inte minst koldioxid. Detta måste vara en prioriterad målsättning. Den kärnkraftsteknik som Sverige använder har inte förorsakat några dödsfall någonstans. Vi har dessutom efter reaktorolyckan i Harrisburg utrustat våra reaktorer med filter som skall förhindra spridning av radioaktivitet även om en härdsmälta skulle inträffa. Centerpartiet kan självfallet ta åt sig en hel del av äran för att dessa mycket långtgående säkerhetssatsningar har gjorts. I debatten om kärnkraft används ofta moraliska argument: vi skulle inte ha moralisk rätt att använda kärnkraften. Den katolska kyrkan har tagit upp den debatten, och påven samlade för inte så länge sedan sina kardinaler och vetenskapsmän för att studera om det finns något etiskt oriktigt i att använda kärnkraften. Resultatet av överläggningarna blev att kärnkraften är given av Gud för människans bästa, att brukas men ej missbrukas. Detta gäller egentligen den tekniska utvecklingen generellt. Ny teknik skall ansvarsfullt brukas, inte missbrukas. Detta är ett politiskt ansvar, och ett enskilt. Dag Hammarskjöld, som onekligen var en man av ovanlig moralisk resning, uttryckte ofta sin tro på den fredliga atomenergin som en viktig del i det mänskliga framåtskridande han från sin utsiktspunkt fann absolut nödvändigt för att ge en större del av mänskligheten en drägligare tillvaro. Med tanke på hans starka känsla för naturen är det väl också troligt att han upplevde atomenergins fredliga användning som en möjlighet att skydda och bevara natur. Jag tar mig även friheten att citera Birgitta Dahl från en debatt för tio år sedan som rörde kärnkraftens säkerhet. Det kanske inte har så mycket med moral att göra; möjligen politisk moral. Birgitta Dahl säger att ”en avveckling av kärnkraften skulle innebära påfrestningar för det svenska samhället och leda till effekter för människors välfärd och hälsa som vi inte kan acceptera”. Jag tycker det var mycket klokt sagt. Men jag är inte riktigt säker på att Birgitta Dahl i dag delar min uppfattning. Enligt min mening skall avvecklingen av kärnkraften ske med förnuft, när miljövänliga och bättre alternativ föreligger. Riksdagen tog under våren ett långtgående beslut om avveckling av freonerna före 1995. Vi moderater påpekade i sammanhanget det nödvändiga i att sammankalla en granskningskonferens under nästa år för att få andra länder att påskynda sin avveckling av freonanvändningen. Om vi inte kan få med oss andra länder på en tuffare linje, är de svenska åtgärderna ett meningslöst slag i luften. Vi står ju endast för 5/1000 av freonanvändningen. Jag vet att chefen för det amerikanska naturvårdsverket, Lee Thomas, mycket aktivt verkar för att få till stånd en tidigareläggning av granskningskonferensen. Herr talman! Under ett torgmöte i Karlstad under valrörelsen som vi moderater hade ordnat och som behandlade miljöfrågor kom plötsligt en bil inrullande mot oss. Jag trodde någon hade skjutit in den med handkraft, för den kom alldeles ljudlöst. Men så var det inte. Det var i stället ett par ungdomar som byggt om bilen till batteridrift. Den kunde gå 34 mil på en laddning om farten hölls till ca 50 km i timmen — utan några som helst luftföroreningar. De här ungdomarna visade praktiskt miljöintresse och visade dessutom att vi med en utvecklad teknik sannolikt snart har den helt miljövänliga bilen här. ASEA lär ha tagit fram ett specialbatteri, som ger en normalbil med eldrift räckvidd på 15-20 mil i normala farter. Skulle vi så småningom få en utveckling åt detta håll — och det vore självfallet en välsignelse för vår miljö — så ökar behovet av elenergi. Dagens bensinförbrukning motsvarar ju 50 terawattimmar eller nära 80 90 av all kärnkraft. Detta exempel illustrerar väl att vår målsättning bör vara att försona naturen och tekniken. Inte minst för ungdomen borde en teknikutveckling i den andan ge livet en djupare mening. I väntan på elbilen framstår det emellertid som en miljöskandal att 140 000 fordon per dygn får passera Sveriges i särklass mest värdefulla innerstadsbebyggelse, Gamla stan i Stockholm, och att man inte i dag vidtar åtgärder för att avlasta denna unika stadskärna. Stockholmspartiets och miljöpartiets nej till Österleden, en ringled i stort sett i tunnlar under Stockholms östra delar, är i varje fall en medverkan i denna miljöskandal. Bilavgifter i innerstaden hade framstått som acceptabla om man garanterat möjligheter att välja andra färdvägar. Herr talman! Havsmiljöfrågorna har kommit att dominera debatten i massmedia under sommaren: Algblomningen i maj har diskuterats, och säldöden gav oss alla chockerande upplevelser framför TV:n. Detta skapade en stark gödslingseffekt på miljöpartiets maskrosor. I en TV-intervju påstod miljöpartiets representant helt frankt och med troskyldiga blå ögon att sälarna dog av för mycket kväve i havet. Han är mig veterligt den ende som har lanserat den teorin. Vi vet numera att sälarna drabbades av ett valpsjukevirus och att vetenskapsmännen är ytterst tveksamma till om det finns någon koppling till miljön i detta naturens drama, där kanske 60 96 av sälarna utefter svenska västkusten och i danska vatten gått en plågsam död till mötes. Sälarna i Östersjön är däremot miljöpåverkade. Forskarna misstänker i första hand PCB som orsak till dessa skador. Sverige har ju haft ett förbud mot PCB sedan lång tid tillbaka. Vad andra länder släpper ut vet vi däremot mycket litet om. Vi vet däremot genom undersökningar utförda av Kristinebergs marinbiologiska station att den ödesdigra algblomningen på västkusten startade i Östersjövatten. Det har framkommit genom saltanalyser. Och hur ansvaret för närsaltutsläppen fördelar sig vet vi genom undersökningar som Askölaboratoriet utfört. Sverige svarar för ca 10 96 av kväveutsläppen och 7 96 av fosforutsläppen. Öststaterna svarar för 75 96 av såväl kvävesom fosforutsläppen. När det gäller att hitta miljösyndare i algblomningsdramat har vår socialdemokratiska regering med något av en ryggmärgsreflex pekat på jordbrukets kväveläckage. Den utpekade yrkesgruppen uppfyller alla krav som politiskt slagträ. En så drastisk åtgärd som en nedläggning av allt svenskt jordbruk som avvattnas mot Östersjön och skogsplantering på arealerna skulle efter en tioårsperiod minska kväveutsläppen till Östersjön med ungefär 2 Io. De politiker som ger sken av att svenska åtgärder kommer att lösa de problem som sammanhänger med tillförseln av näringsämnen till våra hav lurar sina väljare. Vi skall självfallet göra vad vi kan för att förbättra läget. Vi moderater har medverkat till en rad åtgärder för minskande kväveläckage: avancerad avgasrening på bilar, noggrann övervakning av gällande hastighetsbegränsningar och krav på minskade kväveutsläpp vid förbränning. Krav på förbättrad gödselhantering har antagits av riksdagen. Däremot har vi sagt nej till gödselskatt som drabbar jordbrukaren som en personlig skatt. Jag har konstaterat att miljöpartiet också vänder sig mot detta. Gödselavgifter som återgår till jordbruket har vi däremot inget emot. Nyckeln till miljöproblemen sitter trots allt inte i svenska händer, utan den bör finnas bland Öststaterna. Herr talman! Jag har varit kritisk mot Svenska naturskyddsföreningen tidigare, men på ett område vill jag ge mitt oreserverade beröm till föreningen, och det är för boken Handla miljövänligt. Här finns en rad fina rekommendationer till enskilda människor om vad man kan göra för att förbättra vår miljö. Här tror jag att en avgörande del i en god miljöpolitik ligger, dvs. att lita på den enskilda människan, att öka hennes ansvar för vår gemensamma framtid. Den målsättningen kommer vi moderater att starkt stödja.

Herr talman! Jag skall i detta anförande ta upp några av de miljöfrågor som vi i folkpartiet anser bör få förtur under den kommande mandatperioden, men först vill jag göra några reflexioner. Den förra riksdagsperioden avslutades med behandlingen av regeringens miljöproposition. Någon av deltagarna — jag tror det var jordbruksutskottets ordförande Karl Erik Olsson — karakteriserade då propositionen och förslagen i propositionen som ett ”golv” vilket skulle kunna utgöra grunden för en mer målmedveten miljöpolitik. Det var en bra liknelse. Riksdagen skärpte regeringens förslag på ett tjugotal områden, men trots allt är det mycket som återstår att göra på miljöområdet — det torde vi vara överens om. Regeringen har skärpt sin syn på miljöfrågorna, men den har ibland varit motsträvig. Det är riksdagen som många gånger har fått stå för initiativen — initiativ som ibland mötts av saktfärdighet från regeringen när det gällt att följa upp de beslut som riksdagen har fattat. Kemikaliefrågorna och människors behov av att så långt som möjligt känna säkerhet inför kemikalieanvändningen hör till de frågor som måste tas på allvar. Kemikalierna är en oundgängligen nödvändig del i samhällsuppbyggnaden och i vår dagliga tillvaro. Regeringen har genom inrättandet av kemikalieinspektionen gett förhoppningar om att kemikaliekontrollen skall förbättras. De resurser som inspektionen har fått är emellertid otillräckliga, och möjligheterna till internationella kontakter behöver förbättras. Folkpartiet har tidigare begärt bättre resurser för inspektionens arbete. Regeringen har i valrörelsen ställt ut löften om granskning av nya ämnen, och i den enklare debatten har detta ändrats till granskning av nya produkter. En fråga till miljöministern är: Hur tänker socialdemokraterna leva upp till det vallöftet? Miljöskyddslagstiftningen måste skärpas. Folkpartiet har år efter år reserverat sig till förmån för en samlad översyn. Den översyn som har gjorts i den Heurgrenska utredningen har varit begränsad. Nu har en genomgripande översyn utlovats. Hur tänker socialdemokraterna leva upp till det löftet? År efter år har vi folkpartister fört fram angelägna behov för naturvården. Regeringen har varit kallsinnig. Ibland får man intrycket att socialdemokraterna ser frågorna om bevarande av älvar, fjällskogar och våtmarker samt insatserna för hotade arter som lyxfrågor, frågor som endast behöver ägnas ett förstrött intresse. Naturvården är ett område där vi på allvar måste gå in med statliga medel för att skydda områden som oundgängligen måste bevaras. Det är inte rimligt att enskilda markägare skall kunna åläggas större personligt ansvar än de skyldigheter som gällande lagstiftning ger. Regeringen har dessutom ändrat ersättningsreglerna på ett sätt som inte på alla områden gagnar naturvården. Inventeringarna av våtmarker och skyddsvärda områden är inte slutförda. Det behövs säkerställandeprogram, och den gröna naturvården har otillräckliga personella resurser. En fråga är: Kommer socialdemokraterna, som det har sagts i enkäter från Naturskyddsföreningen, att förändra sin syn på naturvården, eller kommer allt att bli vid det gamla? Jag har haft ett par frågedebatter med miljöministern, och de har inte gjort mig särskilt förhoppningsfull. För folkpartiet är ställningstagandet klart: Naturvården är en lika viktig del av miljösektorn som andra områden där insatser måste göras. Regeringen talar mycket om jordbruket. Utspel av olika art görs, och för näringens utövare råder osäkerhet och förvirring. En fråga till Birgitta Dahl är: Kommer regeringen att gå med på en jordbruksutredning, där målet är att, förutom ersättning för den viktiga livsmedelsproduktionen, också ge bonden ersättning för den miljövård han utför genom att hålla landskapet så öppet som alla vill ha det? Inte minst i herr talmannens ursprungliga hemtrakter, i mörkaste Småland, är det mycket viktigt att de markområden som har odlats kan hållas öppna av miljöskäl också för framtiden. Riksdagen har bland de skärpningar som gjorts av miljöpropositionen begärt ett åtgärdsprogram mot koldioxidutsläppen. Socialdemokraterna var ensamma här i riksdagen om att rösta mot det förslaget. Drivhuseffekten är ett av de stora miljöhoten, och koldioxiden har sin betydande roll i det sammanhanget. Det förefaller mig som om det har varit angelägnare att få fastlagt datum för stängande av två reaktorer än att samtidigt också ta fram planer för ersättningsenergi för att få så obetydliga nettoutsläpp av koldioxid som möjligt. Det finns förutom tillräckligt skogsbränsle också tillräckliga arealer för att få fram betydande energitillskott genom energiskog och energigrödor. Problemet är att de här energislagen med fallande oljepriser har svårt att klara konkurrensen med den billigare oljan. Folkpartiet har i en särskild rapport visat hur biobränslen kan nyttjas i samband med kärnkraftsavvecklingen. Vad vill regeringen? Om vi vill slippa kol och olja när kärnkraften avvecklas måste marknaden för alternativen börja utvecklas redan nu. Några år före avvecklingen av det sista aggregatet år 2010 är en för sen tidpunkt för att en naturlig övergång till nya energislag skall kunna ske. Vindkraften är också ett eftersatt område. Avfallsfrågorna, återvinningen, pant och styrmedel har inte varit socialdemokraternas starka sida under gångna år. En utredning om miljöavgifter arbetar. Naturvårdsverket har nu lämnat en rapport om avfallsfrågorna, men när kommer förslag från regeringen? Folkpartiet har begärt och kommer att begära att vi får en fungerande återvinningslag, som premierar hushållning och återvinning. Inte ens det av riksdagen beslutade pantsystemet för miljöfarliga batterier har kunnat genomföras. Den frivilliga insamlingen har blivit just det misslyckande som vi trodde att den skulle bli. Det har den blivit trots många ambitiösa och engagerade insatser i många kommuner. Det miljöfarliga avfallet har visat sig ha större omfattning än de volymer som har beräknats tidigare. Folkpartiet har begärt en säkerställandeplan för det miljöfarliga avfallet. Det behövs en teknisk utveckling för bättre återvinning, det behövs snålare industriprocesser. Nu deponeras stora mängder miljöfarligt avfall både vid SAKAB och ute i landet. Avfallsfrågorna hör till de stora miljöfrågorna för den närmaste framtiden. Var finns regeringens strategi? Kan vi vänta oss annat än begränsade lösningar för begränsade delar av detta komplex? Havsoch luftföroreningarna ställer stora krav på skärpta utsläppsgränser. En tidigare talare, som jag respekterar för hans saklighet, sade att vi hade ett förbud mot PCB. Det är faktiskt inte sant. Vi använder fortfarande oerhört mycket PCB i kondensatorer. Vi i folkpartiet har år efter år reserverat oss mot den användningen. Vi vill ha ett totalförbud mot PCB. Men i dag vill jag särskilt fästa uppmärksamheten på behovet av internationella insatser. Havsoch luftföroreningarna känner inga nationsgränser. De katastrofer med algblomning och säldöd som inträffade på västkusten borde rimligen medföra att miljöministern tar till vara riksdagens beslut om att Sverige skall arbeta för en samlad Nordsjökommission där Nordsjöstaterna tar ett gemensamt ansvar för dessa frågeställningar. De nordiska ländernas möjligheter till gemensamt agerande måste tas till vara. Det är också nödvändigt att i dessa länder arbeta för gemensamma regler för klorutsläpp, vilka vi tycker skall vara avvecklade till år 2000. Sverige bör arbeta för liknande mål även i de övriga nordiska länderna. Ett gemensamt nordiskt agerande där så är möjligt måste innebära ökad styrka. Det miljöfarliga avfallet och exporten av det innebär i sig stora miljökatastrofer. Vi får vara glada att Sverige inte är inblandat. Men det visar att även vårt bistånd måste ha ett miljömål. U-länderna har fått stora havsområden, och därför måste även biståndet ha den inriktningen. Herr talman! Jag har nu skisserat några av de miljöfrågor som vi står inför de närmaste åren. Miljöministern har i en TT-intervju efter valet sagt att folkpartiet är ett parti som står för rovdrift av naturtillgångarna. Samtidigt talar miljöministern ibland om att det behövs samling över partigränserna i miljöfrågorna.

För att åstadkomma de här insatserna behövs ett samhälle i utveckling, ett samhälle där tillväxten ger möjligheter att komma till rätta med många missförhållanden, bl.a. inom miljöområdet. Det är för oss i folkpartiet en självklarhet, och jag är förvånad över att vi inte kan vara överens om detta. För det måste vara härifrån som rovdriftsdiskussionen kommer. Men, herr talman, jag har lyssnat på finansministern i dag. Han talar också om tillväxt. Har vi olika uppfattning på detta område vore det bra om det redovisades här i riksdagen. Jag tror att även miljöministern och finansministern har olika uppfattningar.

Herr talman! Hela världen, haven som omger oss och vårt eget land håller på att bli sämre. Mark, vatten och luft förorenas och försämras ständigt. Oftast sker detta i enlighet med av samhället givna tillstånd. Under den tid den allmänpolitiska debatten pågår här i riksdagen, låt säga i ungefär två dygn, kommer bl.a. följande utsläpp från Sverige: —-720 ton svaveldioxid, som försurar, skadar konstskatter och våra lungor. —-1 580 ton kvävedioxider som försurar, övergöder haven, ger lungsjukdomar och ökar infektionskänsligheten. —-2 140 ton kolväten som ger oss genetiska skador, cancer och bildar det miljöfarliga ozonet. —-5,2 ton bly som förstör hjärnan. Bly, kadmium och kvicksilver förorenar miljön så svårt att många människor, födda och ofödda, löper allvarliga hälsorisker. — 14 000 ton hushållsavfall som delvis eldas upp och bildar dioxin. Det ger soptippar som läcker. Industriavfallet medför dessutom en lång rad svåra miljöstörningar. Det här är bara några av de miljöföroreningar som drabbar miljön under två dygn. En stor mängd tillförs även från andra länder. I centern anser vi att denna situation är orimlig. Därför har vi formulerat två ”miljöprinciper”: 1. ”Samhället skall anpassas efter naturens krav.” Det innebär bl.a. att samhällets struktur och mänsklig verksamhet skall främja hushållning med naturresurser. Bevarad och förbättrad miljö skall vara det främsta målet för all politisk och ekonomisk verksamhet. 2. ”Miljöförstöring skall förbjudas.” Det innebär att alla utsläpp som skadar miljön måsta förbjudas på sikt. Det låter dramatiskt, men är den enda rimliga principen. Det är nämligen orimligt att systematiskt försämra naturens produktionsförmåga — att i allt snabbare takt göra om naturresurser till miljöskadligt avfall. I stället måste allt avfall antingen återföras till naturens eget kretslopp eller till ny användning. Vår nuvarande standard är hög och ofta bekväm. Livskvaliteten är dock försämrad av miljöförstöringar, trängsel eller ensamhet. Men vi måste bli medvetna om att vår nuvarande livsstil inte är hållbar. Den är omöjlig att tillämpa på hela världsbefolkningen i dag, än mindre i framtiden, därför att den förstör de resurser som den själv behöver. I vårt system anses all ekonomisk aktivitet vara positiv. Jag skulle gärna vilja be Lars Ernestam lyssna särskilt på detta. Men vi räknar inte med de direkta miljöskadorna, som varje år kostar Sverige minst 60 miljarder kronor. Vi har accepterat miljöföroreningar som en naturlig följd av välståndet. Inte minst sommarens katastrofer i Västerhavet visar att miljön reagerar kraftigt på föroreningar. Det gångna valet har visat att allt fler människor inte accepterar en sådan utveckling. Men socialdemokraterna gör dellösningar när de upptäcker miljöhoten. De utser då miljöskyddsområden. Detta skall nu gälla västra Skåne. Något liknande har gällt Mellanskåne — Ringsjöområdet — tidigare. Det borde även ha gällt Hanöbukten och Kristianstadslätten, sydkusten och sedan Laholmsbukten, Väröområdet, Ringhalsområdet, liksom Hisingen, som redan är miljöskyddsområde, samt den skadade Bohuskusten. Det är fel att plottra bort miljöarbetet. I stället borde vi ta ett helhetsgrepp över hela miljölagstiftningen, så att det inte längre blir tillåtet att förorena lika mycket som i dag. I FN-rapporten Vår gemensamma framtid konstateras också att nuvarande utveckling inte är varaktigt hållbar. Fortsatt ekonomisk tillväxt är endast möjlig om ekonomisk verksamhet bedrivs i sådana former, som innebär att resursbasen bevaras och förnyas och att belastningen på miljön håller sig inom de ramar som naturens lagbundna system har utstakat. För detta krävs att ny teknik utvecklas och tillämpas. Vi måste bli duktigare och smartare om vi skall kunna skapa en uthållig välfärd. Med en lätt travesti på Amory Lovins skulle man kunna säga att socialdemokrater, folkpartister och moderater alltid har satt en ära i att göra ”mer av mer”, och då blir det mer miljöproblem. Det förefaller ibland som om miljöpartiet nöjer sig med att göra ”mindre av mindre”, och då blir många missnöjda, medan vi i centern är övertygade om att det går att göra ”mer av mindre”, men då måste vi bli duktigare. Herr talman! Det var fel när en kraftfull teknik som kärnkraften introducerades utan föregående debatt, utan genomgång av miljökonsekvenserna eller om hur avfallet skall tas om hand. Det är också fel att inte i förväg diskutera de etiska, sociala och miljömässiga ramar som måste gälla för biotekniken, en av de största frågorna inför framtiden. Risken är stor att man ”upptäcker” tekniken som samhällsfråga först när misstagen, gränsöverskridandena har gjorts. Det behövs omedelbart en biotekniklag som anger gränserna. Annars kommer ekonomisk lönsamhet att bli drivkraften, och i princip kan allt komma att hända. Det skulle i så fall misskreditera de goda möjligheter som biotekniken kan ge. Centern har i rapporter, vid konferenser och i motioner försökt att väcka en debatt om biotekniken. När vi i våras motionerade om en biotekniklag, fick vi inga andra partier med oss. När Naturskyddsföreningen under valrörelsen frågade partierna om de är beredda att införa en biotekniklag, sade alla utom moderaterna ja. Jag kan börja med att fråga Birgitta Dahl om och hur hon tänker förverkliga detta löfte. Ungefär 80 90 av svavelnedfallet kommer från andra länder. Det kan inte nog understrykas att miljöproblemen kräver internationellt samarbete. Vi människor måste angripa problemen tillsammans i stället för att angripa varandra. Vi måste gemensamt desarmera den miljöbomb som mänskligheten skapat. Från centern känner vi otålighet över regeringens bristande initiativkraft i det internationella miljöarbetet. Trots regeringens motstånd i våras fick vi gehör för en internationell luftvårdsfond och bildandet av en Nordsjökommission. Nordsjökommissionens syfte är att samordna splittrade miljöåtgärder för att rädda Nordsjön och Västerhavet. Riksdagsmajoriteten kräver att Sverige återtar den pådrivande positionen inom det internationella miljösamarbetet. Harmoniseringen med EG är ett sådant område, där Sverige måste ha en pådrivande roll. Inom kärnvapenområdet finns det ett s.k. icke-spridningsavtal. Även miljöområdet behöver ett icke-spridningsavtal. Det skulle gälla spridning av miljöfarliga ämnen. Alla länder som skriver på icke-spridningsavtalet skulle förbinda sig att inte sprida angivna föroreningar till något annat land eller till havet. Ett miljöns icke-spridningsavtal skulle tvinga länderna att ta hand om sitt eget avfall, sina egna miljöproblem. Det skulle tvinga allt fler att ta ett ansvar för vår jords överlevnad, på samma sätt som icke-spridningsavtalet för kärnvapen tillkommit för att förhindra kärnvapenkrig, som skulle utplåna livet på jorden. Mänsklighetens oförmåga att leva i enlighet med naturens krav håller också på att förändra atmosfären. Vi lånar miljökapital av framtida generationer utan avsikt och utan möjlighet att betala tillbaka. För en vecka sedan hölls i Washington en konferens, The Global Greenhouse Network, med representanter från 35 länder och fem världsdelar med syfte att motverka växthuseffekten.

På flera punkter överensstämmer rekommendationerna med det beslut om koldioxiden som riksdagen tog i våras. Det är ett av de viktigaste energipolitiska beslut som tagits i denna riksdag. Det innebär att socialdemokraterna måste överge sin kolvänliga energipolitik. Strategin måste i stället vara att bygga energipolitiken på förnybara energikällor och att utnyttja de fossila bränslena så effektivt som möjligt. Kärnkraften är totalt sett en betydelselös parentes. Urantillgångarna motsvarar mindre än fem års oljeoch kolanvändning. Ivar Virgin hävdade nyss att kärnkraften skulle vara given av Gud. Avfallet, plutoniet, skapas av människor vid produktionen, och jag hävdar att det i varje fall hör hemma i helvetet. Bioenergi kan i stället användas och ge bättre miljö, bättre skogsvård, användning av den s.k. överskottsarealen i jordbruket och ökad sysselsättning i glesbygden. Allt talar för biobränslen. Med energiskatter på kol, olja och uran kan bioenergin bli konkurrenskraftig. I dag håller marknaden för de inhemska bränslena på att försvinna, eftersom oljepriset är lågt och miljöföroreningarna är gratis. Biobränslen svarar i dag för nära 65 TWh, vilket är lika mycket som kärnkraften. Vi skulle kunna utnyttja ytterligare 40 TWn före år 2000. Jordbrukets miljöproblem måste åtgärdas samtidigt som dess möjligheter tas till vara. Nya grödor för t.ex. energiproduktion, där marken är bevuxen större delen av året och därför läcker mindre, är en sådan möjlighet. Jordbruket måste utnyttjas som en kraft i miljöarbetet genom att producera miljövänliga nyttigheter på ett miljövänligt sätt. Sådana satsningar kan också ge storstäderna frisk luft. Varje stad kräver sin egen lösning för att trafiken skall fungera. Bilisterna måste få ett tillförlitligt och komfortabelt alternativ. Då krävs ett miljardprogram för kollektivtrafiken i storstäderna, där dieselbussarna byts ut mot spårvagnar och etanoldrivna bussar. Herr talman! Utgångspunkten för centerns samhällssyn finns i naturen, i en ekologisk grundsyn — inte som hos många andra partier i en ekonomisk teori. Vårt idésystem bygger på decentralisering och skapar därmed ett samhälle, som är anpassat till naturresurshushållning och ger uthållig välfärd. Det håller på att ske en attitydförskjutning åt vårt håll. Under vårens riksdagsbehandling av miljöpropositionen kunde riksdagen på väsentliga punkter höja ambitionsnivån över regeringens. Det gällde t.ex. koldioxiden, svavelutsläppen och det internationella miljöarbetet. Under valrörelsen har centern gemensamt med folkpartiet och moderaterna ställt krav på t.ex. satsning på biobränslen, miljövänligare stadstrafik och ett omedelbart införande av miljöavgifter på svaveldioxid och organiskt bundet klor. Det vore värdefullt att redan nu få ett besked från Birgitta Dahl om socialdemokraterna kommer att ställa upp på dessa och liknande förslag eller om vi skall försöka få en annan majoritet här i riksdagen för ett snabbt miljöarbete.

Herr talman! Det är inte ofta jag begär replik på Karl Erik Olssons inlägg, men den här gången är jag så provocerad att jag behöver säga några ord. Jag delar Karl Erik Olssons uppfattning att man skall göra mycket av litet. Tillväxtdiskussionen får ju inte bli en diskussion om att man absolut skall koppla tillväxtbehovet till ett större utnyttjande av de naturresurser vi har. Vad det är fråga om är att vi med bättre teknik och bättre utveckling, med utnyttjande av forskning, skall öka vår produktion och på det sättet få mer att dela. Det är vad det är fråga om. Vi behöver ha en resurssnålare teknik, och vi behöver stoppa resursslöseriet. Jag har här talat om ökad återvinning. Över huvud taget måste man få produkterna att gå runt i processen. Jag ställer upp på diskussionen om vad naturen tål — mer skall vi inte ge den. Sedan måste vi — det vill jag till sist nämna, Karl Erik Olsson — ibland minska intensiteten. Ett sådant område är jordbruket. Där vill jag ge Birgitta Dahl en eloge. För några år sedan föreslog hon en ändring av miljöskyddslagen för att vissa områden skulle kunna förklaras för katastrofområden, just för att man skulle kunna minska intensiteten. Jag talar om lex Ringsjön. Den gången röstade vi med Birgitta Dahl, men Karl Erik Olsson och moderaterna röstade emot det förslaget. Ibland måste man gå emot också förslag som innebär ökad intensitet, just för att skydda naturen.
Herr talman! Om Karl Erik Olsson talar om för mig var helvetet ligger skall jag göra vad jag kan för att få dit kärnkraftsavfallet.

Herr talman! När jag talade om den ekonomiska tillväxten bad jag Lars Ernestam att lyssna särskilt noga, just därför att han i sitt anförande tidigare ganska förbehållslöst pläderat för en ekonomisk tillväxt för att få tillräckliga resurser att klara miljöarbetet. Jag är också för en tillväxt. Det låter i den här debatten inte som om vi är särskilt oense, och det är jag glad över, men i så fall var det viktigt att få utrett att det finns områden, där man måste hålla igen därför att det kan kosta för mycket efteråt om vi går hänsynslöst fram. Det gäller naturligtvis också jordbruksområdet. På den punkten har jag ingen annan uppfattning, även om det naturligtvis är viktigt att hålla reda på vilket som är målet för vår verksamhet. Om målet är att minska läckaget är det naturligtvis det vi skall sträva efter. I vissa fall när det gäller jordbruksområdet kan det nog t.o.m. vara möjligt att öka produktionen, intensiteten, och minska läckaget, om man ser till att man får växtnäringsämnena upp i bladen på växterna i stället för att de sköljs ut genom dräneringsvattnet. Låt mig sedan till Ivar Virgin säga att det är svårt att föra en teologisk debatt i energifrågan och i kärnkraftsfrågan. Det illustrerar den fråga som ställdes till mig. Jag kan inte direkt ange platsen för helvetet, men mina erfarenheter från arbetet i kärnkraftinspektionen, där vi strävar efter att gräva ned avfallet så djupt som möjligt, tyder på att det skulle ligga åt det hållet.
Herr talman! Det är bra att Karl Erik Olsson säger att vi är överens, och jag tror att vi är överens i mycket långa stycken. Att Karl Erik Olsson kunde få mitt anförande — där jag talade om skydd för älvar, skydd för fjällskogar, skydd för våtmarker och stora insatser mot exploatering — till den typ av resonemang som han vill göra gällande att det var förvånar mig. Men det är bra att vi är överens. Det är självklart att vi skall hushålla med jordens resurser. Vi har alla ett förvaltaransvar, ett ansvar att till kommande generationer föra vidare en jord och ett Sverige som är värt att leva i också för kommande generationer.
Herr talman! Låt mig bara säga att det naturligtvis i den politik som Lars Ernestam företräder finns vissa motsägelser när det gäller tillväxttänkandet, och det kom fram i hans anförande. Men nu tycker jag att det är korrigerat, så då kan vi väl låta det vara glömt den här gången.

Herr talman! Jag skall inte tala om vare sig himmel eller helvete — jag skall försöka hålla mig på jorden. Men jag väljer i alla fall att börja med en dikt, bl.a. av det skälet att talmannen vid riksmötets högtidliga öppnande efterlyste litet roligare arbetsformer här i kammaren. Nu är inte det här en dikt som roar — snarare är det en dikt som oroar. Den heter ”Kan träd begå självmord” och lyder: När buddistmunkarna i Saigon brände sig själva till döds i det fjärran sexti-talet, sa dom att det var i protest Och vi kunde förstå det, sa vi — om än icke med kroppen så dock som skäl. När valarna vältrar upp på land anar vi våndan: hellre dö fort på det torra än sakta kvävas i ett smutsigt hav. När massgrisen inte längre blir brunstig förstår vi också det i skamsna ilningar: ollonsvinet kunde finna sig i att tämjas till husdjur men att behandlas som stapelvara det o-livet vill hon inte föra vidare. Vägra föda! går budkaveln genom grisens arvsmassa? Men skogarna? Dom är väl ändå vilken gröda som helst? Dom kan väl ändå inte bedja? inte simma? inte vara kåta? Vi behandlar dom med round-up och kväve. Vi befriar dom från ogräs och fågelspillning från gnagare, kryp och lavar. Vi föryngrar dom och skördar dom vi bereder marken åt dom -— vi gör allt för dom allt! och så står dom där som bortskämda spretor gripna av anorexia slokar med grenarna, tappar färg och doft står där och dör oss rakt i ansiktet. Vi hade ju räknat ut dom till sista barret. Vilken hemlighet rör sig i det vilda som hånar oss på detta sätt. Så, herr talman, kan man uttrycka sig om man heter Sara Lidman. Som nybliven riksdagsledamot, utrustad med en kanske naiv men, tror jag, nödvändig ambition att förändra världen, kan man uttrycka sig så här: Ärdet inte dags att vi tänker om nu, när vi ser vartåt det barkar? Ärdet inte dags att vi ifrågasätter det heliga begreppet ”ekonomisk tillväxt” som den besvärjande trollformel som tydligen skall lösa alla våra problem? Är det inte dags att vi börjar definiera tillväxt utifrån mänskliga och sociala behov i stället för utifrån exportindustrins allt större behov av allt större vinster? Tillväxt utan rovdrift på människor och miljö, en social och kulturell tillväxt — är inte det vad vi behöver i dag? Jag menar att miljöpolitik inte bara är en fråga om hur vi hanterar avfall och farliga utsläpp. Då är ju skadan redan skedd. Nej, miljöpolitik är egentligen näringspolitik och industripolitik. Det är fråga om produktionens inriktning, fråga om vad vi vill tillverka, vilka råvaror vi vill använda och till vilket pris. Det är fråga om transportpolitik och trafikpolitik. Det är fråga om att organisera vårt samhälle i ekologisk balans, med en industri som är inriktad på samhällsnyttig produktion, med en energipolitik som frigör oss från såväl kärnkraftssom koloch oljeberoende. Det är fråga om ett samhälle där sårbarheten minskar och där vi använder politiken till att frigöra oss från ett extremt importoch exportberoende och från den utpressningspolitik som de transnationella bolagen ägnar sig åt. Det är fråga om en värld där ekonomi och ekologi står i samklang med varandra. Det är den enda chansen för vår jords överlevnad. Men miljöpolitik är faktiskt också säkerhetspolitik, hur konstigt det än kan låta. Jag tror att de flesta av oss är överens om att det största, globala hotet mot vår miljö och vår framtid ligger i världens samlade kärnvapenarsenaler. Vi måste göra allt för att förhindra att vapnen används, det är vi också överens om. Och just därför är det så obegripligt och, milt uttryckt, genant att regeringen inte vågar säga nej till kärnvapenbestyckade flottbesök. Flottbesöken fyller flera funktioner: bunkring, rekreation, PR och utbyte av militär information. Sverige är ett alliansfritt och kärnvapenfritt land som inte är betjänt av att ge direkt eller indirekt stöd till en sådan verksamhet. Att inte säga nej är en oförsvarlig feghet, som i praktiken innebär ett legitimerande av den alltmer ökande marina kärnvapenkapprustningen. Att kärnvapenfrågan är oupplösligt förbunden med den s.k. fredliga användningen av kärnkraft, ja, det är vi också många som är överens om. Vi sade det i linje 3 under folkomröstningskampanjen, och det är en sanning som står sig. Kärnkraftens avfall är en förutsättning för kärnvapenproduktionen. Sverige är djupt indraget i handeln med och hanteringen av radioaktivt material genom det olycksaliga kontraktet med Cogéma, genom leveranser till Sellafield och genom den industri för bearbetning och återvinning som byggts upp i vårt land — och detta trots att avfallsfrågan på inget sätt är löst. Det finns inga tekniska lösningar som håller måttet, och det internationella organet IAEA, som skall garantera att kärnenergi för kraftproduktion inte öppnar för kärnvapentillverkning, har hittills inte lyckats förhindra spridningen av klyvbart material. Herr talman! Vi lever fortfarande i sviterna av Tjernobylolyckan. Älgjägarna avbryter årets jakt och hänger bössan på väggen. Cesiumhalten i älgköttet är tre gånger högre än i fjol och mer än dubbelt så hög som 1986, direkt efter utsläppen från Tjernobylolyckan. I Västernorrland och Gävleborg är insjöfisket helt utslaget och småvilt och svamp har höjda cesiumvärden. Detta gäller över två år efter Tjernobylolyckan, och säkerligen kan ingen av oss ännu överblicka de totala och långsiktiga konsekvenserna av nedfallet. Vi är många, Birgitta Dahl, som länge och träget arbetat i den självfinansierade och självorganiserade folkhögskola som bärs upp av gräsrötter och aktivister, i Folkkampanjen mot kärnkraft, i miljörörelsen och i fredsrörelsen. Vi är många som på det sättet skolat oss och förstått sambanden, som har sett sveket från både kärnkraftsindustri och regeringar, men som inte har gett upp. Nej, vi är varken uppgivna eller långsinta. Vi erkänner vår rädsla inför framtiden, vi bejakar den sorg och vrede vi känner inför alla de övergrepp vi tvingas bevittna. Vi erkänner att världen står inför en kris, både ekonomiskt och ekologiskt. Vi ser att den krisen suger sin näring ur våra liv och ur våra ängars blommor. Men vi låter vår sorg och vrede bli utgångspunkt för våra protester, för vi vet att sorgen och vreden också föder styrkan och hoppet. Vi vet att i krisen finns också möjligheten — möjligheten att sätta livet mot döden, hoppet mot uppgivenheten, trotset mot lydnaden. Vi är här nu, Birgitta Dahl, i parlamentet, flera än någonsin, även om det är litet glest i bänkarna just nu. Vi är styrkta av valframgångar, vi har rosiga kinder och solmärken i blick, vi är beredda att ta ansvar för vår och kommande generationers framtid, i solidaritet med tredje världens folk. Vi är beredda att anta den utmaning som vår tids frågor innebär. Frågan är om Birgitta Dahl och regeringen också är beredda.

Är Birgitta Dahl beredd att satsa på produktion av naturliga livsmedel utan rester av gifter och kemikalier, att förbjuda bestrålning av matvaror och att se till att djurfabrikerna försvinner?

Är Birgitta Dahl beredd att utifrån miljöhänsyn stoppa all klorblekning av papper, införa kännbara ekonomiska pålagor på skadliga ämnen, utsläpp och avfall, skapa ett skyddsnät som fastställer gränser för råvaruförbrukning, föroreningar och avfallsmängder, tvinga fram ny, resurssnål och miljövänlig teknik? Är Birgitta Dahl beredd att satsa på ökad återvinning, ökad källsortering och en avveckling av sopförbränningen, beredd att behovspröva alla kemiska ämnen och produkter, inte minst för att förbättra arbetsmiljön? Listan skulle kunna göras mycket längre, men det viktigaste nu är att också regeringen och Birgitta Dahl inser att det är dags att gå från ord till handling. Utredandets tid är förbi, naturen är ingen förhandlingspartner. Herr talman! Jag skulle vilja sluta som jag började, med poesi — en poetisk kravlista, framställd av en rysk författare som heter Jevtusjenko: Jag vill inget ha till hälften Jag kräver hela himlen Hit med jorden! Havet och floderna och bergslavinerna är mina — och jag schackrar inte! Ånej - mej mutar du inte med stycken av liv! Allt helt och fullt! Så vill jag ha det! Jag vägrar att ta emot en hälften lycka Jag vägrar att ta emot en hälften sorg!

Herr talman! Jag har inte för avsikt att i detta inlägg polemisera mot Ivar Virgin. Det skulle ta för lång tid. Jag har själv varit aktiv moderat under åtskilliga år och lämnat det partiet sedan jag insett att moderaternas miljöoch energipolitik inte gick att förena med solidaritet med djur, natur och kommande generationer. Men det tog mig några år att komma till den insikten. Lyckligtvis är det inte moderaterna som sitter i regeringen. Sedan jag hört Ivar Virgin förstår jag väl varför miljöpartiet i de flesta kommuner vägrar att gå i koalition med moderaterna. Jag kommer i fortsättningen att ägna mig åt att diskutera regeringens politik, och jag kommer att hålla mig till energifrågorna, eftersom Roy Ottosson från miljöpartiet senare kommer att ta upp övriga miljöfrågor. Det var med vissa förväntningar som vi miljöpartister lyssnade till regeringsförklaringen den 4 oktober. Vi hoppades att den gångna valdebattens koncentration till miljöfrågorna och de därmed sammanhängande energifrågorna skulle avsätta vissa spår. Jag vill inte påstå att spåren förskräcker. Det är avsaknaden av spår som förskräcker. Energipolitiken klarades av på tre rader. Där sades det som redan hade sagts under vårriksdagen, nämligen att två reaktorer skulle avvecklas åren 1995 och 1996 och att energisystemet skulle förändras så att försurning och klimatpåverkan motverkas. Naturligtvis kan man säga som pastorn sade om kollekten — minsta bidrag mottas med största tacksamhet. Vi fick faktiskt en liten nyhet: 1990 skall vi här i riksdagen besluta vilka reaktorer som skall stängas först. Annars har ju danska folket talat om att det finns två reaktorer i Barsebäck som är ett livshot mot både Danmark och Skåne. Statsminister Ingvar Carlsson har som bekant uttalat att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Jag utgår från att energiministern instämmer. Tjernobylkatastrofen inträffade i april 1986. Dess värre har inte regeringen verkat för att Sverige sedan dess skulle bli mer kultiverat. Vi har alltjämt samma tolv reaktorer som vi hade 1986. Vi är världens mest kärnkraftsberoende land, dvs. vi har här i landet mest kärnenergi per invånare. Däremot har regeringen medverkat till att vi fått ytterligare en halv reaktor genom att det blivit effekthöjningar på ett flertal reaktorer. Detta är ett sätt att minska säkerhetsmarginalerna, och det har inte gjort Sverige mer civiliserat. Miljöpartiet de gröna vill göra det som varje ansvarskännande politiker borde göra: snabbt befria landet från den ociviliserade verksamhet som kärnenergin i alla dess former utgör. Redan uranbrytningen är ett naturmord och ett folkmord som drabbar oskyldiga naturfolk i Nordamerika, Afrika och Australien. Det är oanständigt och omoraliskt att Sverige för sin energiförsörjning medverkar i detta. Därigenom medverkar man dessutom i kärnvapenhanteringen genom det stöd för uranbrytning, anrikning och upparbetning som den civila kärnenergin ger dessa verksamheter. Jag vill påminna om att förre IAEA-chefen Sigvard Eklund på 50-talet uttalade att den civila kärnkraften inte kunde bli ekonomiskt bärkraftig med mindre än att man samarbetade med kärnvapenindustrin. Detta är dess värre sant även i dag. Kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar. Innan vi börjar diskutera den svenska verksamheten vid ABB-ATOM och de tolv och en halv svenska reaktorerna måste vi konstatera att kärnenergin inte kan försvaras. Svensk energiförsörjning behöver inte kärnkraften. Det är bara teknikfiender såsom vissa moderater som föreställer sig att det inte skulle finnas några andra tekniska möjligheter än kärnkraften att försörja Sveriges energiaptit för framtiden. Vi miljöpartister är som bekant teknikoptimister och utgår ifrån att svensk uppfinningsförmåga och företagsamhet kommer att finna många olika tekniska möjligheter att hushålla med energi, att byta ut storskalig, resursslösande teknik mot småskalig och hushållande. Vi är övertygade om att Sverige kan både snabbt avveckla kärnkraften och på något längre sikt avveckla största delen av vårt beroende av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. Vi har preciserat våra krav så här: På 25 år skall vi ha avvecklat minst 85 90 av dagens användning av fossila bränslen. Jag vill understryka att vår uppfattning är att kärnkraften är moraliskt oförsvarlig. Det är den även om våra reaktorer hade varit helt idiotsäkra. Den är det av de skäl utanför vårt land som jag redan berört. Men den är det också med hänsyn till det avfall som kärnenergin lämnar efter sig som behåller sin livshotande karaktär de närmaste hundratusen åren. Dess värre är kärnreaktorerna inte alls idiotsäkra. Det som hände i Tjernobyl kan mycket väl hända hos oss. Det som hände i Tjernobyl kostade enligt uppgift över 100 miljarder svenska kronor. Motsvarande händelse i Barsebäck skulle förmodligen kosta betydligt mer. Just nu håller man på att riva staden Tjernobyl, eftersom människor inte kommer att kunna bo där på decennier. Vi kan ju försöka föreställa oss motsvarande operation i Malmö och Köpenhamn. De fem gamla partierna håller i varierande grad fast vid riksdagens folkomröstningsbeslut från 1980, även om inställningen i någon mån har modifierats av Tjernobylerfarenheterna. Miljöpartiet de gröna var inte med då, och vi känner oss endast bundna av vårt ansvar för människor och natur både i dag och för de närmaste hundratusen åren. Vi menar att Tjernobyl borde ha fått regering och opposition att inse att 25 års avvecklingstid inte är förenligt med politiskt ansvar för framtiden. Men det räckte tydligen inte med vad som hände i Harrisburg och Tjernobyl. Det räckte inte med vad som händer i Sellafield och La Hague. Det räcker inte med att renar, älgar och insjöfisk i stora delar av Norrland förblir oätliga för decennier framåt. Vi måste tydligen vänta på ytterligare reaktorkatastrofer och radiakutsläpp, vilka förvisso kommer, men det är inte roligt att vänta på dem. Regeringen vill inte göra någonting åt våra tolv och en halv reaktorer, och man vill uppenbarligen inte göra något åt hotet från de reaktorer av Tjernobyltyp som finns i Ignalina och som nu leder till upprörda demonstrationer från den lettiska befolkningen. Man har från försvarets forskningsanstalt rapporterat om plötsliga och oförklarliga radiakutsläpp som enligt deras uppfattning måste komma från dessa reaktorer. Även om den försämring av livskvaliteten som skett för samerna och andra inbyggare i Norrland genom cesiumförgiftningen aldrig kan ersättas med pengar, krävs att ersättningar och annat stöd fortsätter under årtionden framåt. Vi har med förvåning noterat att regeringen inte funnit det motiverat att kräva Sovjetunionen på dessa kostnader. Avser möjligen regeringen att ompröva detta ställningstagande, sedan katastrofens fulla omfattning nu tycks ha blivit uppenbar? Birgitta Dahl talar ofta kraftfulla ord till den kärnkraftsindustri som inte vill finna sig i riksdagens avvecklingsbeslut. Som gammal medarbetare i Folkkampanjen mot kärnkraft uppskattar jag givetvis sådana kraftord. Industrins fantasilösa energipolitik är värd mycken kritik för sitt fasthållande vid en energiform som inte bara är mänskligt ovärdig och livsfarlig utan dessutom oekonomisk. De båda senaste reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 tillfogar kraftindustrin årliga förluster i storleksordningen en miljard kronor, förluster som får betalas av överskott från annan verksamhet, huvudsakligen vattenkraften. Samtidigt avvisar man andra alternativ som vindkraft, biologiska bränslen och solvärme som varande totalt orealistiska och orationella. Vi har länge väntat på att Birgitta Dahl skulle gå från ordkraft till handlingskraft när det gäller energipolitiken. Vi väntade på det när beslutet fattades att satsa 1 200 miljoner på den döende reaktorn Ringhals 2. Vi väntade på det när kraftindustin ville importera MOX-bränsleavfall. Vi väntade på det när ny generaldirektör skulle utses på Vattenfall. Vi väntade på det när det skulle utses ny generaldirektör i statens energiverk. Jag kan tyvärr bara konstatera att vi har väntat förgäves. Därför blir man inte överraskad när man i det senaste numret av Kommunaktuellt kan läsa att båda dessa generaldirektörer i korus talar om att elförbrukningen nu har ränt i höjden så att det blir nödvändigt att bygga nya kraftverk som enligt Carl-Erik Nyquist i Vattenfall skall vara naturgasdrivna. Detta är klart i strid mot riksdagens beslut att inte öka utsläppen av koldioxid. Dessa generaldirektörer borde ha ansvar för att föreslå en politik som leder till att elförbrukningen går ned och inte upp och att riksdagens beslut om koldioxid från fossila källor respekteras och genomförs. Nu säger kanske någon att miljöpartiet på kort tid vill avskaffa kärnkraften och att det väl ändå måste leda till att användningen av fossila bränslen måste öka både för att generera kondenskraft och för att värma hus som tidigare haft elvärme. Ja, så är det. Under en övergångsperiod måste vi ta i anspråk den utrustning som redan finns för att ersätta kärnkraften. Men samtidigt måste vi ha en plan med väl genomtänkta styrinstrument för att eliminera oljeberoendet och kolberoendet. Jag skall här inte försöka precisera vilka skatter som vi anser bör läggas på de miljöfarliga energiformerna kärnkraft och fossila bränslen eller vilka stödåtgärder som är lämpliga för att få i gång energihushållning på bred front eller vad som behöver göras för att ge stöd till vindkraft, solenergi till odling och användning av biologiska bränslen. Tvärtom vill vi gärna ge Birgitta Dahl tillfälle att äntligen visa handlingskraft. Naturligtvis gäller den omställning av energipolitiken jag talar om inte bara Birgitta Dahl. En miljövänlig energipolitik måste få genomslag i både trafikpolitik, industripolitik och bostadspolitik för att inte tala om EG politik. Inom alla dessa områden krävs en grundlig diskussion och omställning mot en resurshushållande och miljövänlig energipolitik. Det kräver en regering som vill regera, det kräver att marknadsekonomin modifieras så att de långsiktiga målen främjas, och det kräver mer handlingskraft än ordkraft. Alltför länge har det som varit miljöfarligt och omoraliskt med rätta, och ibland kanske också med orätt, ansetts lönsamt. Nu är det dags att se till att det som är rätt också blir lönsamt. Det är regeringens uppgift att föreslå en politik som får marknadskrafterna att verka i den riktningen. Regeringen kan vara förvissad om att miljöpartiet kommer att stödja en sådan politik. Det gäller att man på område efter område får till stånd en bättre hushållning med naturens resurser och med människornas resurser.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp några av de saker som Lars Norberg nämnde. FN har gjort en omfattande rapport om världens miljöproblem. I denna rapport rankar man miljöproblemen. Det miljöproblem som sätts högst upp på listan är koldioxidutsläppen. I detta avseende tycker jag att riksdagen har fattat ett beslut som ligger väl i linje med denna rapport. Det andra problemet som tas upp i FN-rapporten är freonerna. Även i fråga om dessa anser jag att den svenska riksdagen har fattat ett långtgående och klokt beslut. Det tredje problemet som tas upp i denna FN-rapport, som har gjorts av Brundtland-kommissionen, är luftföroreningarna. I fråga om dessa delar jag Lars Norbergs uppfattning att vi skall avveckla de fossila bränslena, eftersom de står för en stor del av de luftföroreningar som så vältaligt beskrevs i den här dikten och som har beskrivits av Bo Landin i boken Om träden kunde gråta. Träden är nämligen starkt påverkade av svaveldioxider, kväveoxider och andra ämnen. Att vi moderater sedan har en helt annan uppfattning om kärnkraften är riktigt. Att kalla detta för en ociviliserad uppfattning tycker jag är magstarkt. Det skulle ju innebära att alla de länder som har satsat på denna teknik skulle vara ociviliserade, att bl.a. hela den katolska kyrkan skulle vara ociviliserad och att i stort sett alla som på olika sätt stöder denna teknik skulle stå för en ociviliserad uppfattning. Jag måste säga att det är en magstark uppfattning. När det gäller Tjernobylreaktorerna har jag den bestämda uppfattningen att vi, om vi kunde avveckla dem, skulle göra det så fort som möjligt. I detta avseende har jag alltså samma uppfattning som Lars Norberg. Jag har emellertid litet svårt att förstå att man om man har den inställningen till kärnkraften som Lars Norberg här har redovisat kan ta tre år på sig. Jag kan inte begripa att man kan göra det. Då är det ju kris. Om man verkligen tror på vad man säger skall man självfallet stänga reaktorerna i morgon. Eller hur?

Herr talman! När det gäller koldioxid, freoner och luftföroreningar föreligger det uppenbarligen inte någon oenighet. I fråga om ordet ociviliserad så citerade jag statsministern som 1986 sade att kärnkraften icke hör hemma i ett civiliserat samhälle. Debatten om civiliserat eller ociviliserat bör således föras med honom. Beträffande de tre åren kan jag säga att vi helst omedelbart skulle vilja trycka på stoppknappen. Det är nämligen möjligt, eftersom det i varje verk finns en stoppknapp. Men man måste ta hänsyn till vad svenska folket kan acceptera. Jag tror alltså inte att det är möjligt att stoppa omedelbart. Vi hoppas dock att kunna påverka opinionen så att detta är möjligt inom tre år. De flesta anser ju att även det är orealistiskt snabbt. Men miljöpartiets ståndpunkt är att vi står ut i tre år men inte längre.
Herr talman! Det är med stor glädje jag som miljöminister möter riksdagen efter årets val. Och jag tänker, herr talman, inte låta den glädjen grumlas av det dåliga humör som enligt vad som nästan verkar vara naturlagar drabbar en del av kammarens ledamöter så fort vi börjar diskutera miljön, ty min glädje är av mer uthålligt slag. Den har sin utgångspunkt i att detta val var en triumf för miljön. Det innebar en nationell samling bland medborgarna kring en radikal miljöpolitik. Alla partier redovisade inför valet program som var mer ambitiösa än tidigare när det gäller miljön. Vi socialdemokrater gick till val med ett nationellt program som bygger på principen att omsorgen om miljö och resurshushållning skall genomsyra alla samhällslivets områden och med lokala miljöpolitiska program i alla kommuner. Valutgången visar också att en majoritet av medborgarna inser att de fria marknadskrafterna inte klarar miljöpolitiken. Det krävs här, liksom när det gäller tryggheten och den sociala välfärden, gemensamma lösningar, solidaritet och ett starkt samhälle som är berett att ingripa för att hävda omsorgen om människorna och miljön. Därför är de partier som fortfarande tror att det går att driva en kraftfull miljöpolitik utan att ta marknadskrafterna i örat de stora förlorarna i årets val. Detta har föranlett en del magsura kommentarer på temat att det skulle vara de tillväxtfientliga krafterna som segrat och att detta skulle utgöra ett hot mot fortsatt ekonomisk, industriell och social utveckling. Inget kunde vara mer felaktigt. Det är inte de tillväxtfientliga utan de rovdriftsfientliga partierna som har segrat. Det finns ett starkt och oupplösligt samband mellan resurshushållning och omsorg om miljön och förutsättningarna för ekonomisk och social tillväxt. För att fortsatt utveckling och tillväxt skall vara möjlig måste rovdriften stoppas. Under de senaste åren har vi gång på gång glasklart och obarmhärtigt påmints om de grundläggande felen i vårt sätt att leva och arbeta — att vi i vårt dagliga liv utsätter oss själva, framtida generationer och naturen för oacceptabla risker och ansvarslös rovdrift. Av detta kan vi bara dra en slutsats: Vi måste steg för steg befria oss från de risker vi lever med i dag. Varje teknik skall i framtiden vara så ren att vi utan risk kan använda den i vår vardag. Vi skallinte förbruka mer under vår livstid än vi tillför genom eget arbete. Att förverkliga denna vision är vår generations stora utmaning och uppdrag. Den uppgiften klarar vi inte med enkla handgrepp som att stoppa tillväxten eller att säga nej till tekniken. Det vore ungefär lika enfaldigt som att tro att snabb tillväxt tillkommen hur som helst är garantin för goda livsvillkor. Det är tvärtom! Vi skall använda oss av tekniken och tillväxten för att lösa miljöproblem. För att kunna göra det måste vi emellertid ställa krav på tillväxtens villkor och värde. Ty tekniken eller tillväxten är varken ond eller god. Kvaliteten på det som produceras och utförs med teknikens hjälp bestäms av hur vi människor formulerar kraven. På samma sätt bestäms tillväxtens värde av hur vi åstadkommer den och vad vi använder arbetets frukter till. Därför måste vi vara beredda att ingripa och att påverka utvecklingen. Vi måste därför sätta omsorgen om miljön och en ansvarsfull hushållning med gemensamma resurser före äganderätt och vinstintresse. Herr talman! Det har före och efter valet med all rätt framförts krav på nationell samling kring miljön. Bakom dessa krav ligger en önskan om att alla goda krafter skall tas till vara i kampen för miljön. Det finns där emellertid en befogad kritik mot oss politiker, och andra, för kävdel om småsaker, ungefär av det slag som ofta präglar debatten här i kammaren. Den kritiken bör vi ta till oss! Det är kanske svårt att undvika käbblet, att motstå frestelsen att svartmåla motståndaren, under ett valår. Vi bör emellertid besinna oss och anstränga oss att samarbeta och att generöst våga erkänna vad som förenar. Vi är faktiskt eniga om situationens allvar och om det mesta i den praktiska politiken. Det vore bra om vi kunde erkänna det. Den självklara och naturliga platsen för nationell samling i en demokrati är de folkvalda församlingarna på alla nivåer, och särskilt riksdagen. Det är här den nationella samlingen bör komma till uttryck — liksom den gjorde i våras när de viktiga beslut fattades som lade grunden för den nya miljöpolitiken. Så här i efterhand, när stridens hetta har lagt sig, kan vi konstatera att det blev mycket bred uppslutning kring regeringens miljöpolitik. Det var ord, nyanser och promille som skilde förslagen åt. Det kan inga överord i debatten dölja. Samma slutsats kommer man också fram till när man går igenom miljöpartiets program. Herr talman! Den vilja och ambition som präglade vårriksdagen måste utnyttjas för de ytterligare, stora steg som skall tas i miljöpolitiken framöver. Jag vill i detta sammanhang särskilt hälsa miljöpartiet välkommet till den verkstad i vilken vi utformar morgondagens miljövänliga samhälle. Vi står inför många viktiga beslut där ansvar, mod och prov på politisk och social ingenjörskonst krävs. Vi måste bland mycket annat också ha det politiska modet att beskriva verkligheten. Under senare år har väldigt många människor engagerat sig för att lösa miljöproblemen. Många ser med ångest på framtiden. Vi har, som förtroendevalda och opinionsbildare, ett stort ansvar att t.ex. inte hänfalla åt vare sig illusionsmakeri eller orgier i katastrofer. Vi måste våga tala om att miljösituationen inte kommer att kunna förbättras märkbart under den allra närmaste tiden, oavsett hur kraftfulla åtgärder som vidtas här och nu. I takt med att miljöarbetet drivs vidare kommer vi tvärtom att avslöja fler problem och brister. Vi måste kunna förklara att det visserligen kommer att ta tid innan vi ser förbättringar i vår vardag fullt ut — men också, och det är lika viktigt, att vi vet att de åtgärder som nu faktiskt har inletts kommer att ge märkbara resultat. Vi kan redan nu se resultaten av de senast 20 årens insatser för miljön och arbetsmiljön. Utsläppen av de farligaste metallerna och kemikalierna har t.ex. minskat kraftigt och i en del fall upphört och pilgrimsfalken har räddats. Exempel som dessa kommer att mångfaldigas de närmaste åren. Vi har faktiskt en framtid om vi hjälps åt! Det kommer emellertid att ta tid innan vi ser resultaten fullt ut. Orsakerna är enkla och självklara: Vi kan inte hoppa över naturlagarna nu heller! Även med snabba och kraftigt minskade utsläpp och omedelbart stopp för användning av särskilt farliga ämnen tar det år att rena vatten, luft och jord. Det tar år att återställa balansen i naturen — förutsättningarna för liv på jorden och i haven. Men det går. Det handlar om mycket stora omställningar, där vi steg för steg tar oss fram till målet, den rena resurssnåla tekniken. När man gör klart för sig vad det faktiskt handlar om är detta inte lång tid, inte en skrämmande hotbild, utan en kunskap som borde fylla oss med mod och med framtidstro mitt i bekymren och oron. Låt oss ta exemplet med energipolitiken. Vårt tredubbla uppdrag är där att klara kärnkraftsavvecklingen, att minska försurningen och klimatpåverkan och att skydda våra älvar. Det betyder att vi skall bort från både kärnkraft och fossila bränslen, eftersom båda energislagen representerar oacceptabla alternativ. Det betyder också att vi inte kan använda ny vattenkraft mer än ytterst marginellt för att klara den uppgiften. Framtidens alternativ bygger därför på effektivare energianvändning och på helt ny teknik baserad på råvaror som ingår i naturens eget kretslopp. På vägen dit måste vi emellertid, som bl.a. professor Bert Bolin har påpekat, kunna använda oss av alternativ som naturgas för att ersätta kärnkraft, olja och kol och samtidigt förbereda marken för vätgasteknologi. Vi anser att vår främsta uppgift är att driva på utvecklingen av det miljövänliga energisystemet. Regeringen kommer därför att uppdra åt statens naturvårdsverk och energiverket att i god tid före 1990 års riksdagsbehandling klart och tydligt redovisa hur en strategi där miljökraven sätts främst bör utformas. Herr talman! Det handfasta och konkreta arbetet med att förverkliga visionerna har nu inletts, och det pågår runtomkring oss. Det har börjat ge resultat. Det är faktiskt en väldig dynamik i utvecklingen! Jag kan inte förstå Karl Erik Olssons sätt att karakterisera de regionala insatserna som ett sätt att plottra bort sig. Det är ju tvärtom ett sätt att koncentrera insatserna till de områden där behoven är särskilt stora och där det bor många människor. Det är ett sätt att snabbt nå goda resultat och att pröva verktygen i den nya miljöpolitiken. På det området händer mycket i dag. Man sätter först och främst sökarljusen på problemen och bristerna. Redan nu utvecklas nya instrument, villkoren skärps, utsläppen minskar och förhållandena förbättras. Det här är verkstäder för att pröva instrumenten i den nya energipolitiken som gör stor nytta. Vi tänker fortsätta att använda oss av det instrumentet. För att försäkra oss om resultat och driva på den utvecklingen, sätter vi upp konkreta och tidsbestämda mål. Det gäller t.ex. att alla utsläpp av klor och dioxiner skall bort. I ett första steg minskar vi nu utsläppen med 60-70 Io genom världens hårdaste krav för alla massafabriker. Det skall genomföras senast 1990. Statens naturvårdsverk fick för någon tid sedan i uppdrag att lägga fram en avvecklingsplan för klor. All användning av freoner skall bort senast 1994. Det är ett annat sådant här beslut som har fattats, liksom att kärnkraftsavvecklingen skall inledas 1995 och vara slutförd senast år 2010 samt att regeringen år 1990 kommer att förelägga riksdagen förslag om vilka två reaktorer i kärnkraftverken Barsebäck och Ringhals som skall tas ur drift 1995 och 1996. Detta, herr talman, har visat sig vara en oöverträffad och nödvändig metod för att driva på utvecklingen. Och jag har lärt mig en sak av detta: industrin och andra aktörer kan klara mycket mer än de säger. Deras uppgifter om vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt är för det mesta förhandlingsbud med mycket stor prutmån. Därför kan vi med stort självförtroende skärpa kraven, såsom sägs bl.a. i regeringsförklaringen. Därför kan vi kräva bättre internationella avtal. Ytterligare ett område där vi nu ser en tydlig rörelsedynamik är lagstiftningen, tillämpningen av lagstiftningen, kontrollen och straffpåföljderna. Regeringen och riksdagen har lagt fast att miljökraven i fortsättningen skall väga tyngre vid all tillämpning av miljöskyddslagen. Regeringen har nu i en rad prejudicerande beslut angivit hur denna princip skall tillämpas. Flera sådana beslut kommer, i uppfostrande syfte för omvärlden. Länsstyrelserna genomför nu, på regeringens uppdrag, en inventering av miljöproblemen i varje län. Domare, åklagare och poliser utbildas i miljökunskap för att kunna bedriva kampen mot miljöbrott mer effektivt. Vi kan redan nu se att antalet åtal för miljöbrott ökar. Ingen skall längre kunna spekulera i att med böter köpa sig rätt smutsa ner. Den som begår allvarliga miljöbrott skall i fortsättningen dömas till fängelse. Vi förbereder nu ytterligare en skärpning och förenkling av miljölagstiftningen. Förslag till ny naturvårdslag, liksom ytterligare skärpning av miljöskyddslagen och angränsande lagstiftning, skall presenteras för riksdagen under mandatperioden. På det sättet blir samhället starkare för varje vecka i kampen mot miljöbrotten, och det behövs. Jag tycker, herr talman, att vi skall kunna unna oss själva att konstatera att vi faktiskt här hemma i vårt eget land har satt i gång en utveckling och process som är hoppingivande. Det behöver svenska folket höra från oss, sina förtroendevalda. Situationen är dess värre inte lika hoppingivande i det internationella arbetet. Därför skärper vi det arbetet ytterligare. I det nordiska arbetet har vi under just detta år, under svenskt ordförandeskap, arbetat fram ett gemensamt program för miljösamarbetet och ett aktionsprogram mot havsföroreningar, som också innefattar regionala program för särskilt utsatta områden såsom gränsområdet mellan Norge och Sverige, Öresund och norra Bottenviken. Vi har också enats om en gemensam strategi för arbetet att rena Europas luft, vatten och hav. Det är verkligen mycket bråttom att nå enighet om hur vi skall förverkliga visionen av ett rent Europa. Det var här i Europa som industrialismen föddes. Det är här som vi har de stora föroreningskoncentrationerna. Men det är också från Europa som dagens och gårdagens miljöfarliga teknik och avfall exporteras till andra delar av världen. Vi européer har ett ansvar för att visa att det går att städa upp bland försyndelser, att utveckla tekniker och skapa ett samhälle som är fritt från de risker som vi nu tvingas leva med. Om vi skall klara miljön fordras samarbete i Europa — hela Europa. Därför måste vi utnyttja alla de fora som står till buds: FN:s ekonomiska kommission för Europa, ESK, samarbetet om Östersjön, Nordsjön och Medelhavet, Europarådet, EFTA-EG, OECD. Och vi utnyttjar också alla dessa fora maximalt. Om ett par veckor skall jag delta i ett möte i Sofia, där det är meningen att nästa steg i arbetet mot luftföroreningar skall tas. Det protokoll som där kommer att undertecknas kommer från svensk synpunkt att vara otillräckligt, och vi kommer därför omedelbart att kräva en förbättring och föra fram ett förslag om ett program för att överallt i Europa komma ner till en nivå beträffande utsläppen som motsvarar vad naturen tål, vad vi brukar kalla den kritiska belastningsgränsen. Miljöfrågornas ställning i den pågående integrationsprocessen i Västeuropa har stärkts och måste stärkas ytterligare. Gemensamma överenskommelser kan tvinga dem som vill mindre att göra mer än de annars skulle. Vi utnyttjar samarbetet och harmoniseringsprocesser för att driva på. Och vi har redan nått goda resultat. På det globala planet driver Sverige på i de frågor som är de livsavgörande: klimatfrågorna, ozonskiktet, dricksvattnet, ökenutbredningen, Arktis och Antarktis, uppföljningen av Brundtlandkommissionen. Med stöd av nya forskningsrön och erfarenheterna från vårt eget avvecklingsprogram arbetar vi t.ex. för en skärpning av CFC-protokollet. Det krävde jag samma dag som det undertecknades, och det fortsatte jag att kräva när EFTA:s och EG:s miljöministrar träffades för ett år sedan. Vi tog upp det formellt med FN:s miljöstyrelse i vintras, långt innan Ivar Virgin kom med sådana tankar. Han är välkommen i det arbetet, men jag vill glädja honom med att säga att vi länge har drivit den frågan. När det gäller klimatfrågorna arbetar vi bl.a. genom det s.k. Global Change-programmet, där vi på måndag inviger det första mötet, där man skall diskutera arbetets uppläggning. Det sker här i Stockholm. Beijerinstitutet har gjort mycket stora insatser i tredje världen men också beträffande Europas luft. Vi hoppas att det internationella miljöteknikinstitut som börjar sitt arbete här i Stockholm under de närmaste veckorna skall bli ett verksamt instrument i ansträngningarna för att samla världens folk och regeringar till kamp för miljön. Det är för att få till stånd konkreta åtaganden från världens regeringar som vi nu arbetar för en andra global miljökonferens år 1992. Herr talman! Låt mig till sist komma tillbaka till frågan om nationell samling i kampen för en god livsmiljö. Regeringen och socialdemokratin kommer att göra allt för att söka breda lösningar och samförstånd kring denna vår generations stora utmaning och uppgift. Vi kommer att göra det här i riksdagen, bl.a. genom en öppen dialog mellan regeringen, vår riksdagsgrupps företrädare och övriga partiers företrädare i de utskott som har särskilt ansvar för miljön. Det är naturligtvis i första hand jordbruksutskottet men också bostads-, trafikoch näringsutskotten, liksom finansoch utrikesutskotten. På samma sätt kommer vi att söka samarbete i kommuner och landsting, liksom med företrädare för olika intressen, samhällsgrupper och ideella organisationer. Vi har nu lagt grunden för en radikal miljöpolitik, som ständigt måste utvecklas och där vi under en övergångsperiod måste ägna oss åt att på en gång städa upp efter gamla försyndelser och förebygga nya problem genom att utveckla bättre teknik för framtiden. Allteftersom arbetet går vidare kommer kraven att skärpas, arbetet med utvecklingen av de goda alternativen att få allt större betydelse och resultaten att synas. I detta framåtsyftande arbete kommer regeringens miljövårdsberedning att få allt större betydelse såsom ett instrument för att identifiera och på djupet analysera problem och såsom en spjutspets in i framtiden på nationell nivå, liksom det miljötekniska institutet skall vara det på internationell nivå. Miljövårdsberedningens resurser kommer därför att stärkas och arbetsformerna att utvecklas. Den kommer systematiskt att gå igenom de frågor som står i centrum för de kommande årens arbete — klimatfrågan, ozonskiktet, luftoch vattenvården, omställningen av jordbruket, energisystemet och trafiken, avfallshanteringen, biotekniken och gentekniken — för att nämna några särskilt viktiga frågor. Miljövårdsberedningen skall också ansvara för den samlade redovisningen för hur Sverige lever upp till Brundtlandkommissionens rekommendationer. Vi kommer också att till beredningen vid särskilda tillfällen inbjuda representanter för forskningen, olika intressen och ideella organisationer liksom företrädare för riksdagens partier. Det är regeringens bedömning att detta skulle vara ett ändamålsenligt sätt att svara på de initiativ till och krav på nationell samling som har kommit från t.ex. vpk här i riksdagen liksom från olika personer och organisationer utanför riksdagen. Men det är naturligtvis bara ett sätt, och jag kan försäkra att det kommer att bli många beslutstillfällen här i riksdagen under mandatperioden, där det kommer att finnas möjlighet till och behov av nationell samling och breda lösningar. Jag kan redan i dag meddela att det är regeringens avsikt att inbjuda riksdagspartierna till gemensamma diskussioner med tillgång till den bästa kunskap vi har i miljövårdsberedningen kring klimatfrågan, omställningen av jordbruket samt uppföljningen av Brundtlandkommissionen. När energiverket och naturvårdsverket har redovisat hur det miljövänliga alternativet för omställning av energisystemet skall se ut, kommer det att granskas av miljövårdsberedningen och vi kommer att inbjuda riksdagens partier att delta i det arbetet. Herr talman! Det är med ödmjukhet och ansvar inför allvaret i de samlade miljöhoten som vi inleder arbetet denna mandatperiod — men också med förstärkt framtidstro och en vision om gemensamma lösningar. Jag hoppas att medborgarna vid denna mandatperiods slut skall känna att vi gemensamt har gjort allt för att motsvara deras krav och förhoppningar!

Herr talman! När man hör Birgitta Dahl kan man tro att hon har vunnit det val som vi nyss har haft. Sanningen är den att socialdemokraterna förlorade 170 000 röster. Och det sägs att socialdemokraterna i Stockholm inte har haft lägre röstetal sedan tio år efter storstrejken vid sekelskiftet. Birgitta Dahl borde kanske i stället säga: En sådan seger till och jag är förlorad. Folkpartiet då? Det är riktigt att vi har förlorat 7 mandat. När jag kom till riksdagen 1982 hade vi 21 mandat och fick inte vara med i alla utskott. Sedan vann vi 31 mandat och har nu förlorat 7 av dem. Jag tror att vi alla här som har förlorat mandat har behov av att känna ödmjukhet. Men, Birgitta Dahl, jag vill ta upp diskussionen om rovdrift. Birgitta Dahl säger att vi är sötsura och sura över diskussionen. I dag nämnde inte Birgitta Dahl några partier, men i TT-intervjun var det folkpartiet och moderaterna som man avsåg. Nu säger hon att det gäller de partier som inte är beredda att ta marknadskrafterna i örat. Då ställer jag en rad frågor till Birgitta Dahl: Vem är det som har drivit miljöavgifterna? När vi talade om det för något år sedan sade Birgitta Dahl: Det är faktiskt så att industrin hellre vill tala med oss. Nu har vi fått utredningen om miljöavgifter. Vem är det som under hela mandatperioden har talat om en skärpning av miljölagstiftningen, böter och fängelse, reserverat sig till förmån för det? — folkpartiet. Vem är det som har drivit naturvårdens krav på skydd för älvar, många gånger med motstånd av miljöministern, skydd för våtmarker, skydd för fjällskog, skydd för urskogar? Vem är det som har talat om en aktiv återvinning, om att produktionen skall stå för kostnaden till varans sluthantering? — Allt det har vi i folkpartiet stått för. Slutligen: Kom med ett konkret förslag som visar vad Birgitta Dahl menar med att vi står för rovdrift i miljöpolitiken. Jag vill gärna ha ett exempel på ett konkret förslag, så att vi kan diskutera det tillsammans.

Herr talman! Jag tycker inte att vi är på dåligt humör, Birgitta Dahl, i varje fall inte alla. Jag känner mig på ett mycket gott humör, måste jag säga, och tillfredsställd med att stå i den här talarstolen även om jag hade tyckt att det hade varit roligare om det hade varit fler som lyssnat. Jag tycker inte heller att vi skall använda tiden till att diskutera vad vi inte är ense om. Jag tror att vi är väldigt många som vill se sakligt på politiken, som är medvetna om att nu krävs det ett krafttag och tiden är inne. Det krävs handling. Men jag blir förskräckt när Birgitta Dahl säger att det kommer att ta tid därför att vi inte kan hoppa över naturlagarna. Nej, det tror inte jag heller. Vi måste nog ändå fråga oss: Vilka lagar är det egentligen som styr? Vilka lagar är det som har styrt den utveckling som vi i dag kan se konsekvenserna av? Jag menar att det är inte naturlagarna. Det är de ekonomiska lagar som säger att pengarna och makten är vad som gäller i det här samhället. Det är inga naturlagar som styr utvecklingen av bilismen. Det är inga naturlagar som styr planeringen av ScanLink. Det är inga naturlagar som styr planeringen av en Öresundsbro. Jag ställde en rad konkreta frågor till Birgitta Dahl, där den viktigaste kanske är om hon är beredd att kritiskt diskutera traditionella ekonomiska tillväxtbegrepp, beredd att diskutera med finansminister Feldt om att också räkna in miljöeffekter i alla de planeringar och förslag som kommer. Skulle vi räkna på kärnkraftens egentliga kostnader, skulle vi räkna på hela den nukleära cykeln från uranbrytningen och till den ännu olösta avfallshanteringen, så skulle vi få fram ett helt annat pris per kilowattimme än vi har i dag. Det är detta synsätt som vi måste anlägga. Då kan man möjligen säga, om man har ett sådant synsätt, att man räknar med naturlagarna, eftersom detta är ett problem som vi måste lösa. Men att säga att det är naturlagarna som skall styra och då räkna med de ekonomiska lagarna, det är en felaktig syn. Miljöpolitik är, som jag sade, inte bara avfall och gifter. Det är industripolitik, trafikpolitik osv. Men det är också, Birgitta Dahl, en fråga om makt. Jag menar att det i dag finns en majoritet i det här parlamentet som är beredd att ta denna diskussion på ett seriöst sätt och med ett mycket gott humör — det kan jag försäkra.

Herr talman! Det här med humör hör naturligtvis också till miljön. Jag är inte på dåligt humör. Jag är bara en ganska allvarlig typ, som dessutom har blivit förkyld så att det slagit lock för vänsterörat. Men jag tror inte att det går ut särskilt över socialdemokraterna. Jag tycker faktiskt att det är ganska glädjande att lyssna till miljöministern. I vissa sammanhang låter hon ungefär som jag själv. Men det finns ändå skillnader i vår politik, som vi måste diskutera, och de är en av de viktiga uppgifterna för oss. Jag tycker inte att det är käbbel om vi tar upp skillnaderna. Jag tror nämligen att det är dessa som driver politiken framåt. Det kan handla om energipolitiken, där det är fråga om huruvida vi skall gå in för den kolanvändning som fortfarande står på energiverkets prognoser, eller om vi — som jag tog upp i mitt huvudanförande — skall satsa på bioenergi, där det finns en möjlighet och där jag tror att attityden hos riksdagspartierna har förändrats under valrörelsen. Jag tror att det är intressant att få detta avtestat här i riksdagen så snart som möjligt. Får jag sedan säga om de regionala insatserna att jag kritiserade dem i viss mån. Jag klandrar i och för sig inte insatserna, men jag är litet orolig för att om man gör den typen av insatser på isolerade områden, så skymmer det det faktum att våra miljölagar inte är tillräckliga i dag; de är för svaga. Vi får inte lov att hantera den här frågan på det sättet. Birgitta Dahl sade här att det är fråga om försök. Om det är försök för att snabbare komma fram till bättre miljölagar, då är också jag beredd att ställa upp på dem, men om de skall ses som en isolerad företeelse för att vi skall kunna dras med en dålig lagstiftning, då är det fel. Sedan har visserligen världens hårdaste krav ställts när det gäller klorutsläppen från massaindustrin. Industrin kan, säger miljöoch energiministern, klara mer än vad dess företrädare själva säger. Industrin kan faktiskt klara betydligt mer än vad regeringen säger. Det beskedet har jag fått under resor i landet under hösten. Det är positivt. Jag tror att det är viktigt att vi har mod att ställa de hårda kraven. När det gäller klorutsläppen var kraven för svaga i miljöpropositionen, men vi kan ju komma tillbaka och ändra dem ganska snart.

Herr talman! Jag skall ge Birgitta Dahl ett erkännande för att hon med gott mod har tagit de skärpningar i miljöpolitiken som beslutats av riksdagen. Hon förefaller vara fullt inställd på att med kraft genomföra de skärpningar i miljöpolitiken som riksdagen har beslutat, och det tycker jag är en fin attityd. Det är säkert fler än jag i riksdagen som är tacksamma för detta. När det gäller freonet ställde jag en fråga till Birgitta Dahl. Den gällde inte regeringens allmänna attityd i den här frågan — den har jag fullt klar för mig — utan den gällde mer specifikt om regeringen med kraft har arbetat för granskningskonferensen. Den skall ju komma till stånd 1990, och det har varit mycken diskussion och mycket tal om att tidigarelägga denna granskningskonferens just för att skärpa upp takten i genomförandet av freonavvecklingen. Jag har inte fått några signaler om att denna granskningskonferens kommer att tidigareläggas, och jag tycker att det är utomordentligt viktigt att verka för att man snabbar upp processen där man tittar igenom vad som har hänt efter det att Montrealprotokollet antogs. Sedan tog jag upp även Östtysklands utsläpp. Jag nämnde de utsläppen mera som ett exempel på vad jag upplever som rena miljömarodörerna. Man bygger alltså i våra östländer ett kolkraftverk som släpper ut lika mycket svaveldioxid som hela det svenska totala utsläppet. Våra åtgärder blir ju nästan meningslösa, om den här typen av ökade utsläpp sker i vår omvärld. Därför är det utomordentligt viktigt att ta kontakt och verkligen med kraft föra fram våra åsikter i det här fallet. Jag tror att det förslag som riksdagen antog om en luftvårdsfond kan vara ett sätt att arbeta med detta. Jag tror inte att vi ensamma kan komma någon vart i den här frågan. Vi måste få med oss andra europeiska länder och försöka hitta lösningar där vi ställer krav på öststaterna och är beredda att på olika sätt stötta dem i dessa viktiga frågor.

Herr talman! Jag tackar å miljöpartiets vägnar för det välkommen till riksdagen och när det gäller miljöfrågorna som Birgitta Dahl riktade till oss. Mycket i Birgitta Dahls anförande var positivt att lyssna till, och jag hoppas, som jag uttalat tidigare, att hennes ordkraft kommer att följas av handlingskraft i den fortsatta miljöpolitiken. Det var glädjande att höra uttalandet om att vi måste ställa krav på kvalitet på tillväxten. Alltför ofta har vi ju hört att ekonomisk tillväxt är nödvändig, om vi skall kunna klara miljöproblemen. Då tänker man sig vanligtvis den ekonomiska tillväxt som vi alla har erfarenhet av, dvs. en ökad användning av energioch naturresurser. Den sortens tillväxt tror i varje fall inte miljöpartiet är till välsignelse. Vi tror inte heller att den är nödvändig för att lösa miljöproblemen. Det skulle vara olyckligt om så vore fallet, för vi har ingen som helst garanti för att framtiden innebär den typen av ekonomisk tillväxt. Birgitta Dahl talar om nationell samling kring energin. Jag ser vissa svårigheter där. Miljöpartiet vill vara pådrivande. Vi är inte säkra på att vi kan ställa in oss i ledet i en stor nationell samling. Det finns så många maktcentra som vill bromsa, och vi vill faktiskt driva på, så vi får se hur det lyckas. När det gäller kärnkraftsavvecklingen talade Birgitta Dahl om enighet. Vi är naturligtvis eniga om färdriktningen, men vi tycker att den hastighet med vilken regeringen vill driva avvecklingen är jämförbar med den hos en lus på en tjärsticka. Det är en gammal liknelse som jag kommer ihåg från min barndom. Skydda älvar — naturligtvis. Effektiv energianvändning — naturligtvis. Naturgas — där vill vi sätta ett stort frågetecken för om det verkligen är en riktig prioritering att lägga ner stora pengar på att utveckla den typen av verksamhet. Vi är oroade av att man skall avvakta SEV:s utredningar till 1990 innan man vidtar kraftfulla åtgärder. Vi menar att kraftfulla åtgärder i form av skattepolitik, subventionspolitik och annat måste vidtas nu för att man skall kunna satsa på energihushållning och ny miljövänlig teknik.

Herr talman! Får jag först notera att sedan vi började debattera har temperaturen i den här andra omgången stigit avsevärt och humöret förbättrats. Det gläder jag mig över. Det är en sorts biovärme som vi då bidrar med i den här kammaren. Jag avsåg inte alla — jag lade tydligt märke till vilka som var på gott eller dåligt humör. Jag hoppas på en förnyelse i riksdagen, för vi har lagt oss till med litet dåliga vanor i miljödebatten här, tycker jag. Kan vi hjälpas åt med en ändring vore det väldigt bra inför fortsättningen. Jag vill också säga till Gudrun Schyman att när jag talade om att det kommer att ta tid innan vi ser resultatet var det inte vare sig för att försvara några ekonomiska krafter eller för att skjuta besluten framför oss, utan det var för att påpeka för oss själva och andra att det faktiskt är så. När alla nu förstår hur allvarliga miljöhoten är så är det mycket plågsamt att det tar tid innan vi ser resultat. De åtgärder som krävs för att vi skall komma ner med kväveutsläppen och klorutsläppen som via mark och vatten går ut i våra hav måste vara vidtagna fem eller tio år innan resultaten visar sig fullt ut. Detta är jobbigt för människorna efter västkusten att leva med en vardagssituation där verkligheten till synes blir värre även efter det att vi skärpt tillstånden till industrin, förbjudit Skoghallsverken att släppa ut kvicksilver, skärpt tillstånden till alla raffinaderier, ställt ökade krav på jordbruket, förbättrat reningen i de kommunala avloppssystemen. Det kommer ändå att ta några år innan marken har tvättats ren, luften har tvättats ren och vattnet tvättats rent. Vi måste hjälpas åt med den pedagogiska uppgiften och säga att vi nu trots allt börjat vända utvecklingen. Detta ville jag bara påpeka. Det är mycket besvärligt och arbetsamt för alla att leva med dessa fakta inför ögonen. Dessutom är det ett naturligt led i processen när vi nu äntligen börjar göra någonting åt problemen att de i första steget verkar öka. Det beror på att vi inte längre skyfflar dem under mattan utan erkänner dem, t.o.m. ivrigt letar upp dem. En av de bästa sakerna med de regionala projekten, som ju är strategiskt utvalda för att finnas precis där vi tror oss veta att det är värst, är att vi där skall göra en strategisk insats ovanpå det vi gör generellt, för att snabbt kunna komma åt de värsta delarna av landet. Det första vi då ser är att vi på punkt efter punkt avslöjar brister ur det förgångna som vi nu gör någonting åt. I fråga om miljöprojektet Göteborg gäller det också att hitta metoder att mäta utsläppen för att kunna ställa större krav när det gäller bilindustrin, oljehantering och utsläppen av lösningsmedel m.m. Det är alldeles riktigt att det visat sig att industrin klarar mer än man har velat erkänna. Jag har lagt märke till precis samma sak som Karl Erik Olsson, att man nu inte bara kan komma ner till 1,5 eller 1,2 utan 0,5. Men varför? Jo, därför att regeringen genom att gå längre än 2 eller 2,5 kilo, som man tidigare diskuterade, tvingade företagen att passera just det stadium som innebär att man investerar i en teknik som ger bättre resultat. Det är strategiskt och riktigt. Jag kan försäkra att vi kommer att knappa in på den tid som det kommer att få ta till dess all kloranvändning är borta, med stöd av det vi nu gör. Jag vill vidare säga några ord om strategin för energiomställningen. Den långsiktiga strategin är att vi skall ha ett energisystem där vi är helt befriade från användning av fossila bränslen och kärnkraft. Vissa av resultaten ser vi redan nu. Vi har faktiskt halverat användningen av olja i samhället. Den socialdemokratiska regeringen är inte kolvänlig. Det var vi som vände planeringen. När vi kom till makten 1982 planerades det för en massiv kolintroduktion. Kol skulle svara för 10 96 av Sveriges energiförsörjning. Vi genomförde en ny lagstiftning som dels skärpte utsläppskraven, dels innebar en prövning av varje koleldad anläggning i syfte att minska koleldningen. Vi har fått ner kolanvändningen till en mycket lägre nivå än vad den tidigare regeringen hade planerat. När vi nu skall ställa om energisystemet skall vi självfallet pressa på ytterligare. I det perspektivet anser vi fortfarande att det är bra att använda naturgas för att ersätta olja och kol parallellt med ökad användning av vind och biobränslen, också därför att det tekniskt sett innebär en bra förberedelse, inte ett onödigt mellanled, för en vätgasintroduktion. Här stöder vi oss på sådana forskare som professor Bert Bolin. Men även användning av naturgas skall naturligtvis hållas på lägsta möjliga nivå. Om man använder naturgas på detta sätt, för att ersätta olja och kol och en viss del av kärnkraften, kan man komma ner till en total minskning av koldioxidutsläppen. Men det räcker inte. Skall vi nå goda resultat i Sverige, måste vi rikta in oss på trafiken som svarar för en mycket större andel. Jag är mycket kritisk till moderaterna, som driver den här frågan ensidigt som en fråga som rör energisystemet, när trafiksystemet är så viktigt, särskilt som moderaterna vill öka hastigheten på vägarna och därmed utsläppen. Det hänger inte ihop. Vi måste genomföra det Sverige gör först i världen, en avveckling av all användning av CFC. CFC-användningen svarar för 50 96 av de gaser som påverkar klimatet. Det är ett mycket verksamt medel att snabbt få ner Sveriges bidrag till klimatförändringarna att avveckla CFC-användningen. Med det goda exempel som vi utgör här — att vi visar att det faktiskt går — påverkar vi omvärlden mer effektivt än med något annat. När vi förhandlade om Montrealprogrammet förra året sade företrädare för den internationella kemiindustrin att det skulle ta 20—30 år att komma fram till goda alternativ. Det var på den grunden som vi fick ett internationellt avtal där man säger att man inte klarar mer än en halvering till sekelskiftet, närmare bestämt 1998. Det var bara två tre veckor efter det svenska beslutet om att avveckla till utgången av 1994 med början redan i år med en halvering till 1990 som de multinationella kemijättarna erkände att de kunde få fram goda alternativ på två år. Det är med denna kunskap och erfarenhet i botten plus nya forskningsrön till vilka Sverige i hög grad har bidragit som vi nu kan ha förhoppningar om att nå resultat. Sedan till frågan om tillväxt. Det är alldeles nödvändigt att vi nu på allvar — det har gjorts många goda försök här i dag både i partiledardebatten, i den ekonomiska debatten och i denna debatt — går mera på djupet i diskussionen om tillväxtens villkor och värde. Tillväxten har inget egenvärde utan är till för att förbättra livet för människor av kött och blod, den är till för att skydda naturen, inte för någonting annat kan den motiveras, inte heller den tekniska utvecklingen. Men rätt använd är den en oerhörd resurs. Då kan man inte säga att marknadskrafterna skall styra utvecklingen, utan då måste man komma till slutsatsen att det är vi människor i demokratisk ordning som måste bestämma oss för vilka villkor vi kan sätta för tillväxten. Självfallet måste i kostnaderna för tillväxt och utveckling räknas in allt. Självfallet är det så att god tillväxt, god teknik har minimala miljöeffekter, minsta möjliga. Det anser både Kjell-Olof Feldt och jag.

Herr talman! Efter dessa kommentarer från miljöministern bör det bli möjligt att få acceptans för vårt förslag att en god miljö skall vara ett centralt mål i den ekonomiska politiken. Det kravet har vi fört fram tidigare i den ekonomiska diskussionen här i riksdagen men inte fått gehör för. Får jag upprepa att miljöskyddsområdenas tillkomst visar att lagstiftningen inte har fungerat och att det alltså har uppstått problem. Då får vi inte dölja det genom att tillskapa områden som utgör undantag, utan då måste vi ändra på systemet. Om detta är ett led i att ändra lagstiftningen ställer vi oss naturligtvis bakom det, men vi måste komma ihåg vad målet skall vara för det här arbetet. Sedan är det roligt att höra att vi skall ha ett energisystem helt fritt från fossilbränsle och kärnkraft. Problemet är bara att medan miljöministern säger detta håller marknaden för bioenergi, som är en viktig del i det kommande systemet, på att försvinna och dö ut därför att det inte för närvarande finns ekonomi i den. I varje fall är ekonomin för dålig. Här krävs det alltså åtgärder, som innebär att man lägger en ekonomisk belastning på de miljöskadliga energislagen olja, kol och kärnkraft som gör att det blir lönsamt igen att nyttja bioenergin. Låt mig ta upp ett par av de saker som jag pekade på i min inledning. Jag nämnde dels bioenergin, som jag nu har pratat om, dels om vi skulle kunna snabba upp agerandet i fråga om miljövänligare stadstrafik och miljöavgifter på det organiskt bundna kloret. Jag undrade också om socialdemokraterna har ändrat uppfattning när det gäller biotekniklag, ett område som skulle vara intressant att diskutera men som vi inte har hunnit med särskilt mycket under den här debatten.

Herr talman! Jag välkomnar Birgitta Dahls intresse för att på ett seriöst sätt diskutera tillväxtens villkor och värde. Jag delar uppfattningen att det är en helt nödvändig diskussion att föra. Birgitta Dahl sade att det finns numera inskrivet i det socialdemokratiska partiets skrifter att miljöhänsynen också skall avsätta sig i form av kronor och ören. Jag är inte säker på att det också finns med i statsbudgeten. Jag hoppas att vi kommer att återfinna de posterna också när statsbudgeten kommer på våra bord. Sedan säger Birgitta Dahl att vi måste vara överens om att det inte är marknadskrafterna som skall styra. Den uppfattningen har jag haft länge, skulle jag vilja säga, och det gäller oss alla i vpk. Jag undrar litet grand hur Birgitta Dahl skulle vilja rubricera de krafter som skall styra. Vad kallar miljöoch energiministern de krafter för som skall vara de styrande? Det kanske jag kunde få ett kort svar på, för att utvidga språket litet grand. Vidare är jag mycket medveten om att det tar tid innan vi ser effekterna av de åtgärder som sätts in i dag. Det jag är mera orolig för är de uteblivna åtgärderna. Vi kommer inte att se en effekt på vår natur som är positiv, när det sker en stor satsning på bilismen, på att ha tunga transporter på våra vägar —- godstransporter söm naturligtvis borde gå på järnväg. Jag kan inte se att det kan ge några positiva effekter, även om vi väntar både tio och tjugo år. Jag kan inte se att satsningen på ScanLink någonsin skall kunna ge positiva effekter. Satsningen på kärnkraft, som socialdemokraterna hävdade var nödvändig innan man kunde avveckla, ger effekter som kommer att vara i hundratals år och som vi dessutom inte kan bemästra ens i dag. Det är den typen av satsningar som jag vänder mig mot, inte de positiva åtgärder som görs. Jag kan vara tålmodig i tio och kanske tjugo år och t.o.m. bibehålla ett gott "humör, men när man iakttar satsningar som innebär uteblivna effekter och snarare förvärrar förhållandena, då kan man faktiskt bli missmodig, Birgitta Dahl.

Herr talman! Det finns en hel del som är glädjande i den här debatten. Jag tycker mig ana en grön linje. Mycket av det Karl Erik Olsson och Gudrun Schyman har sagt vill jag livligt instämma i, och jag gläder mig också åt vad Birgitta Dahl sade, att målet är ett energisamhälle utan kärnkraft och fossila bränslen. Det tycker jag är en viktig deklaration som vi alla får glädja oss åt. Nu gäller det bara som sagt att se till att styrmedlen kommer fram, och det hör ju till Birgitta Dahls ansvar att så sker. Vi väntar oroligt på konkreta förslag. Vi i miljöpartiet har stor aktning för Bert Bolin såsom en mycket skicklig meteorolog och kännare av växthuseffekten och koldioxidens verkningar. Men frågan är alltså om investeringar i stora naturgasnät— och det är dyrbara investeringar — verkligen är det som skall prioriteras. Vi tillåter oss att sätta ett frågetecken för det. Vore det inte bättre att satsa på de förnybara energikällorna och låta Polen och de andra länderna med nedsmutsande utsläpp, som det talas om och som är välbekanta, använda naturgasen för att ersätta i första hand stenkolsoch brunkolseldning? När det gäller tillväxt skall vi gå på djupet — det gläder jag mig också åt att få höra. Tyvärr är den vanliga nationalekonomiska klyschan att ekonomisk tillväxt är liktydigt med ökad BNP. Det kan alltså betyda en ny fabrik för sega råttor eller att en husmor går ut och tar ett jobb som hon egentligen inte skulle önska att ha. Låt oss hoppas på att vi verkligen kan få en ny diskussion om vilken sorts tillväxt vi vill ha.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga några saker till Ivar Virgin apropå det som han sade om Sveriges och USA:s eventuella roll i CFC-arbetet. Vi har ett utomordentligt gott samarbete med USA i den här frågan liksom med Västtysklands miljöminister i det europeiska samarbetet. Det är min bästa samarbetspartner. Varför kan inte Ivar Virgin kosta på sig att vara litet stolt över sitt eget land och dess insatser någon gång, även om det råkar vara från hans synpunkt fel regering som har det främsta ansvaret? Det tycker jag att vi skall vara, det är viktigt. Vi skall vara stolta över vårt eget land då vi gör något som är bra. Lars Norberg sade att han kunde skönja en grön linje. Då kom jag att tänka på några ord av en person som är jämnårig med honom, nämligen Helga Henschen, som sagt att hennes gröna dröm är röd. Det är bra gjort att ha gått från blått till grönt, och jag skulle vilja uppmana Lars Norberg att gå vidare till rött för att få verklig kraft i miljöarbetet. Det är nämligen där skillnaderna ligger i synen på tillväxten och tillväxtens villkor och vem som har rätt att styra tillväxten. Om Gudrun Schyman lyssnar skall jag tala om vad jag kallar de krafter som skall styra. Jag kallar dem för medmänniskorna, medborgarna; det är vi, inga andra. Det är vi som skall styra, det är vi som skall ha makten, det är vi som skall fatta besluten. Jag skall också, Lars Ernestam, beskriva vad som låg bakom den diskussion som vi har fört om tillväxt eller rovdrift. Omedelbart efter valet kom nämligen en rad magsura, som jag tillät mig kalla dem, kommentarer om att de tillväxtfientliga krafterna hade segrat. Jag gick i potatislandet i Öregrund och tog upp potatis någon vecka efter valet och funderade över detta och fann det nödvändigt att klargöra skillnaden mellan tillväxt och rovdrift. Vi är alltså inte emot tillväxt, vi är bara emot tillväxt som skapas genom rovdrift. Till min enorma förvåning och besvikelse hörde din partiledare Bengt Westerberg till dem som tillät sig göra den typen av kommentarer. Det var tråkigt och förvånande, eftersom ju folkpartiet inrymmer många människor som är djupt engagerade i miljöfrågan. Det går faktiskt inte att skydda miljön om man tillåter rovdrift eller om man har en ogenomtänkt syn på de här frågorna. Det var grunden till den diskussion som har förts. Om folkpartiet kan komma över besvikelsen över valutgången — det är inte så roligt sådana gånger, det vet vi av egen erfarenhet — och börja diskutera de här frågorna på ett bra sätt igen, skulle jag välkomna det och glömma bort vad jag hörde. Jag tyckte emellertid då att det var trist att höra det. Vad väljarna sade i det här valet var att vi som är valda till Sveriges riksdag och till att styra detta land på deras vägnar skall värna om miljön. Då skall vi inte litet hånfullt beskriva dem som tillväxtfientliga då det är rovdriften som skrämmer människorna. Det är sant att traditionell ekonomisk teori ofta leder till fel slutsatser om vad som är samhällsekonomiskt riktigt, om vad som är bärkraftig, uthållig försörjning. Det är bl.a. av sådana skäl som regeringen från naturvårdsverket och energiverket kommer att kräva en redovisning för hur ett energisystem kan se ut där energikraven sätts i fftämsta rummet. Vi skall inte vänta med detta till 1990, utan det är ett arbete som snabbt skall göras parallellt med annat arbete. I de beräkningar och prognoser som bygger på traditionell ekonomisk teori kommer man tyvärr alltför ofta fram till från miljösynpunkt och långsiktigt också från ekonomisk synpunkt dåliga lösningar. Regeringen står inte bakom något av de scenarion vi kunnat läsa om i pressen och som säger att vi skall använda kol. När jag i förrgår gästade Värmeverksföreningens årsmöte i Eskilstuna var vi i en kommun som använder biobränslen till en kostnad som är lägre per kilowattimme än det skulle vara att använda kol t.ex. I praktiken redovisar Eskilstuna alltså att det t.o.m. med traditionella företagsekonomiska bedömningar går att förverkliga det alternativet. Till slut vill jag säga så här: Vad vi alla står för — de åtta som skrev i Aftonbladet skrev ju till oss socialdemokrater därför att de räknar med att vi kan åstadkomma resultat — kommer att visa sig under den här mandatperioden. Vi kommer att få tillfälle att konkret, punkt för punkt, diskutera lösningar på olika frågor i det vardagliga arbetet här i riksdagen. Jag vill för min del avsluta diskussionen i dag med att förnya inbjudan till bred samling kring de svåra frågor som vi måste lösa tillsammans under de kommande tre åren.